Fru talman! Så långt är vi överens. Det gäller att undanröja oklarheterna. Det är klart att åtskilliga EU-direktiv kan vara ganska snåriga många gånger. Därför ser jag fram emot den hearing som konstitutionsutskottet anordnar, för att få höra vilka synpunkter som kommer fram där och jobba vidare i KU med detta.
Fru talman! Jag tolkar det senaste inlägget, när Helena Bargholtz anför att EU-direktiv kan vara litet snåriga, som att hon ändå godtar att EU-direktiv har något med EU att göra och att kritiken mot EU naturligtvis också drabbar slaviskt implementerande av

Fru talman! Betänkandet innehåller ett vilande grundlagsförslag som innebär att bestämmelserna om behandling av personuppgifter ändras till att avse också manuell behandling av personuppgifter. Det blir möjligt för riksdagen att delegera föreskriftsrätten i fråga om skydd för personlig integritet. I detta hänseende och mot förslaget som sådant har Miljöpartiet inga reservationer. Men betänkandet hänger intimt ihop med personuppgiftslagen, som trädde i kraft den 24 oktober i år, och som vållar stora bekymmer och har skapat många frågetecken inte bara hos allmänheten. I våras röstade Miljöpartiet emot regeringens proposition om en ny personuppgiftslag. Vi hävdade osäkerheten vad gäller offentlighetsprincipens ställning i förhållande till EG:s s.k. dataskyddsdirektiv. Lagrådets yttrande över regeringens lagrådsremiss var mycket oroande. Sammanfattningsvis ansåg Lagrådet att regeringens tolkningar av direktivets bestämmelser var pressade och att EG-domstolen skulle kunna finna offentlighetsprincipen oförenlig med direktivet. Slutsatsen av detta måste bli att Sverige måste ändra i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen om man skulle vara säker på att klara en prövning i EG-domstolen. Regeringens bedömning, som grundas på punkt 72 i direktivets ingress, var att direktivet går att förena med offentlighetsprincipen. Men jag menar att man inte kan utesluta att EG-domstolen kommer fram till en annan slutsats än regeringen och riksdagen. Vi ville därför att regeringen skulle ta initiativ till en ändring av direktivet, så att inga tveksamheter kan råda om korrelation mellan direktivet och svenska bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet. Vi krävde också en inriktning åt missbruksmodellen i stället för den modell det blev, nämligen hanteringsmodellen. Vi menar att lagstiftningen därvidlag redan är föråldrad. Fru talman! Nu är vi där vi är. Personuppgiftslagen har trätt i kraft. Frågetecknen är fortfarande många. Vi vet att publicering av personuppgifter på Internet är förbjudna om inte personen i fråga har lämnat sitt tillstånd. Det finns dock en rad undantag och övergångsbestämmelser som trots allt räddar situationen i många fall. Det är bra. Men osäkerheten är fortfarande för stor. Ännu har inga pilotfall hanterats av Datainspektionen som har tillsynsansvaret. Exempel med oklarheter i den nya lagstiftningen är vad som menas med manuellt register - det som är aktuellt i just det här betänkandet. Tidigare fanns en uppgift från Datainspektionen att det fanns en risk att varje bunt papper som sorteras in i en vanlig pärm skulle kunna falla in under personuppgiftslagen. Så får det givetvis inte vara. Förhoppningsvis är det inte heller så när man tittar närmare på frågan. Men bara tveksamheten är olycklig, och den skapar en oro. Vi har också frågor om huruvida s.k. handelshinder kan uppstå om ett utländskt företag behandlas sämre i landet än i t.ex. Tyskland. Fru talman! De viktigaste frågorna av alla är hur lagstiftningen förhåller sig till offentlighetsprincipen och tryck och yttrandefriheten. En fråga som bör utredas är hur olika myndigheter skall hantera allmänhetens begäran av att få ta del av offentliga handlingar via datamedier. Utskottet har i höst med anledning av den oro och de tveksamheter lagen har medfört tagit initiativ till en översyn av personuppgiftslagen. En promemoria har tagits fram, och en hearing skall hållas den 8 december. Ett betänkande kommer att ligga på risdagens bord i början av nästa år. Där kommer eventuella förändringar att föreslås. Jag menar att det är nödvändigt för att skapa klarhet i den röra som lagen medfört. Miljöpartiet har i motioner till det kommande betänkandet uttryckt behovet av att regeringen tar initiativ inom EU för att göra undantag för s.k. allmänna offentliga handlingar. Jag återkommer till den diskussionen då. Fru talman! Innan jag slutar vill säga att det numera finns en bra informationsbroschyr om PUL. Det kan vara intressant för allmänheten att veta.

Fru talman! Det är utomordentligt glädjande att vi nu diskuterar den här frågan och att samtliga som yttrar sig i Sveriges riksdag gör det med barnens bästa som utgångspunkt. Vi lever dock i en värld där barnens bästa verkligen inte är för handen, vilket jag också påpekade när frågan diskuterades förra gången. Tiotusentals barn dör varje dag till följd av undernäring och svält. Barn utnyttjas å det grövsta. Vi ser också att barn utnyttjas sexuellt och utsätts för övergrepp. Barnen är vår framtid, och vi måste värna barnen. Därför har detta med barnpornografi blivit en viktig fråga när det gäller att försvara barnens rättigheter. De lagstiftningstekniska problemen har varit betydande. Det gäller att göra det möjligt att föra ett upplysningsarbete, om man så vill en medial kamp mot barnpornografi, samtidigt som man inte ger en enda möjlighet för någon att krypa bakom någon paragraf för att försvara ett sexuellt utnyttjande av barn. Frågan har, som tidigare nämnts här i debatten, hanterats än hit än dit. Olika lösningar har diskuterats. Till slut har det dock varit nödvändigt att försöka nå en samling kring en lösning. Den lösning som nu förordas, där vi utmönstrar barnpornografibegreppet ur yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen, tycker jag är bra på många sätt. Vi har - det vill jag betona - blivit bifallna av utskottsmajoriteten vad gäller vår motion. Den krävde ett annat försvarlighetsrekvisit än det regeringen ursprungligen hade. Vi är mycket glada för det. Samtidigt får den här lagen en särprägel. Regler lyfts över till brottsbalken. Det ger en skarp varningslampa för de journalister som skall befatta sig med materialet. De måste verkligen ett par gånger tänka över detta, så att de inte använder material i ett spekulativt eller för barn kränkande syfte utan använder det för att bekämpa barnporren som sådan när de får material i händerna. Jag tror inte att någon åklagare i det här landet skulle sätta dit en människa som tipsar en chef, som Inger René var orolig för. Jag tror att man skulle hälsa det med tillfredsställelse. Vi får nu en lagstiftning som tydligt markerar att det här har en särskild valör. Det gör att jag tror att vi har nått den kanske bästa lösningen. Men självfallet måste riksdagen och inte minst konstitutionsutskottet följa utvecklingen på området. Självfallet skall vi vårda tryckfrihetsförordningen och se till att detta inte innebär några smittoeffekter, dvs. att man spiller över och utmönstrar också annat tryckfrihetsskydd till annan lagstiftning. Skyddet av barn är någonting unikt. Det har också rättsliga experter sagt inför de utfrågningar som KU har haft med dem. Man markerar den unika ställningen för barnen i samhället och brottets unika karaktär. Detta gör att en sådan lösning som KU:s majoritet förordar inte bara är försvarlig utan så vitt vi kan se just nu den starkast tänkbara. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i KU:s betänkande nr 4.

Fru talman! Det är bra att vi är för meddelarfriheten. Jag har dragit den slutsatsen att det verkliga hotet mot meddelarfriheten, nämligen EU, borde vi ha undvikit att gå med i. Rättsväsendet är inte en samling sterila paragrafryttare. Ser man till syftet med en handling, t.ex. att någon har kommit på någon med brottslig aktivitet och går med ett material till en journalist, så är vederbörande skyddad. Vederbörande kommer inte att ställas till svars för denna handling. Dessutom har vi detta försvarlighetsrekvisit. Det finns visserligen inte i grundlagen, och det kan vi säga är en innovation. Men det ger ändå ett skydd för den som vill använda sin position på en redaktion för att bekämpa barnpornografi. Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att så blev fallet, och vi har varit eniga, Inger René och jag, om att så skulle bli fallet.

Fru talman! I en allmän mening har Inger René rätt. Det är klart att också yttrandefrihet, meddelarskydd och tryckfrihet är skrivna för barns bästa. Men när det gäller just kampen mot ett av de mera vidriga brott som kan förstöra ett barns liv för resten av barnets levnad, nämligen att utsätta barn för sexuella övergrepp i form av t.ex. barnpornografi, är det utomordentligt viktigt att samhället markerar mycket hårt. Det är en unik sak - dessbättre kanske inte så vanlig - där det markeras starkt att detta icke är acceptabelt. Att spekulera i sexuella bilder riktade mot barn är icke acceptabelt. Det kan under inga omständigheter ha något rättsligt skydd i detta samhälle. Då sätter vi barnens främsta först. Jag menar att vi har försökt att hitta en lösning, och då får vi godta den lösningen nu. Skulle det visa sig att varningsord som är berättigade och som vi får följa noggrant, om smittoeffekter och annat, skulle äga riktighet måste vi naturligtvis diskutera och försöka finna andra juridiska lösningar. Men för tillfället är detta den bästa tänkbara lösningen.

Fru talman! Det betänkande som vi nu diskuterar handlar om att skapa effektiva instrument för att bekämpa barnpornografi. Jag vill därför passa på att tacka alla barnrättsorganisationer som långsiktigt, envist och målmedvetet arbetat för en effektiv lagstiftning som står på barnens sida. I dag kan vi se att detta arbete ger resultat. En del kritiker har i den allmänna debatten kallat det hela för moralisk panik. Dessa kritiker har inte förstått innebörden av vare sig ordet moralisk eller ordet panik. Ibland talas det om medborgarnas maktlöshet och deras svårigheter att påverka beslutsprocessen bland politikerna. Men de insatser som barnrättsorganisationerna och många enskilda har gjort i denna fråga visar att en medveten opinionsbildning faktiskt lönar sig. Genom dagens beslut tar vi ett viktigt steg i kampen mot de vidrigheter som barnpornografi innebär. Fru talman! Huvudskälet för att ingripanden skall ske mot olika befattningar med barnpornografi är att skydda barnets personliga värdighet. Barnet har först utsatts för ett sexuellt övergrepp. När ett sådant övergrepp har dokumenterats på ett visuellt sätt, alltså genom foto eller film, är själva dokumentationen i sig en form av kränkning av den personliga värdigheten. När man återanvänder sådan dokumentation blir det en fortgående kränkning, en stöld av barnets personliga mänskliga värdighet. Det är dessa utgångspunkter som varit drivkrafter i mitt och Kristdemokraternas arbete för en heltäckande lagstiftning i frågan. Det är denna heltäckande lösning som i och med antagandet av det nu vilande grundlagsförslaget blir verklighet. Lösningen har förvisso skönhetsfläckar på det principiella planet, och eftersom vi inte satt med i konstitutionsutskottet i våras kunde vi ju inte påverka processen på dessa punkter. Jag återkommer till dessa skönhetsfläckar om en stund. När det gäller grundlagsbeslut i andra omgången kan man ju inte ändra ett enda kommatecken. Alternativet är att anta förslaget eller att avslå det. När dessa frågor om övergrepp på barn aktualiserades under tidigt 90-tal, bl.a. genom uppmärksamhet på barnsexturism, engagerade sig kristdemokraterna på barnens sida. Bl.a. tillhörde vår partiordförande Alf Svensson tidigt de som var lyhörda och reagerade mot de kränkningar som förekom. Lagstiftningsfrågorna aktualiserades speciellt dels under våren 1993 vad gäller sekretessfrågorna, dels i samband med årsskiftet 1993-1994, då ett antal härvor upptäcktes och det fördes en allmän diskussion omkring detta. När det visat sig på våren 1994 att den dåvarande regeringen - trots kristdemokratiska ansträngningar - misslyckats med ett åtgärdspaket på området och niomånadersregeln, ingick jag tillsammans med den dåvarande socialdemokratiske KU-ordföranden Thage G Peterson en överenskommelse i fem punkter på det här området. Fyra av dessa antogs av riksdagen med stor majoritet. Ett av förslagen var ett grundlagsförslag som avsågs bli antaget så att det kunde träda i kraft den 1 januari 1999. I debatten här i våras kunde jag från åskådarplats på läktaren notera att detta förslag kritiserades utan att kritiken bemöttes. Inger René har i dag fortsatt med kritiken, men denna var och är faktiskt obefogad. Förslaget var inte heltäckande, och detta var känt redan när det antogs. Det var träffsäkert när det gäller sådant material som i grundlagens mening är utgivet, men när det gäller t.ex. videogram finns den grundregeln att det skall ha spritts i tre exemplar eller fler för att kunna betecknas som utgivet. Här fanns alltså vissa oklarheter, och det visste vi om. När det grundlagsförslaget med innehavskriminalisering antogs 1994 var man alltså inte helt på det klara med rättsläget kring kopiering av sekvenser från förlagor, s.k. masterband. Den uppgift som då delgavs konstitutionsutskottet härstammade från JK, som hävdade att det inte varit nödvändigt för åklagare att visa att varje framställning för sig spritts till "mer än ett fåtal personer" för att styrka gärningen. JK anförde att det inte varit möjligt, då, att dra några slutsatser om den nedre gränsen för den nödvändiga bevisningen av spridning i andra fall. Det var också förklaringen till den utformning som förslaget fick. Men redan den 9 juni 1994 tog jag upp kritiken mot att då lägga fram ett vilande grundlagsförslag, och jag sade då följande: "Varför lägger KU-majoriteten ett vilande grundlagsförslag om innehavskriminalisering från 1999 just nu? Skälet är enkelt. Riksdagens majoritet i sakfrågan behöver manifesteras. Vi lärde oss i tisdags" - här syftade jag på tisdagen den 7 juni 1994 - "att symbolvärden minsann är viktiga i riksdagen. Man jag tror faktiskt att ett sådant vilande förslag är en viktig preventiv signal. Insikten om att ett andra beslut kommer kommer att sprida sig. Det är också viktigt att varje annan regering som kan komma, inte kan begrava frågan utan måste hantera den. Denna tvingande omständighet är faktiskt inte oviktig." I dag, fru talman, ser vi resultatet framför oss. Vi kan nu genomföra ett heltäckande förslag. Barnpornografiutredningen har kartlagt det nu kända materialet. De olika filmsekvenserna är relativt få och uppfyller i sig kriterierna för spridning. Men dessa sekvenser återfinns i varje videogram i en unik blandning, såvitt man kunnat se. I lagens mening är alltså sådana videogram inte spridda och faller därmed inte under yttrandefrihetslagstiftningen. I den meningen skulle det då vilande grundlagsförslaget ha haft en otillräcklig träffsäkerhet. Teoretiskt skulle man kunna tänka sig att, för att öka träffsäkerheten, införa en kompletterande lagstiftning till det då vilande förslaget, men praktiskt är det bättre att tillskapa en enhetlig och generell lagstiftning riktad mot barnpornografi. Och det är för detta som jag som kristdemokrat arbetat i t.ex. Barnpornografiutredningen. Det är också denna huvudlinje som kommit till uttryck i det nu vilande förslaget, i kontrast till den linje som blev utredningens majoritet. Kristdemokraterna var för övrigt det enda parti i utredningen som var enigt om denna heltäckande lösning. Min reservation i utredningen var mer långtgående än t.ex. de två socialdemokratiska reservanternas - men där sprack ju regeringspartiets front i två delar. Regeringen gick i sitt förslag något snäpp längre, och mot detta kan man ha vissa principiella synpunkter, men det är faktiskt den kristdemokratiska huvudlinjen som med dagens beslut nu etableras genom lagstiftningen. Det förvånade mig oerhört att Moderaterna och vissa delar av Folkpartiet här i våras gick in för den lagstiftningsmodell som Barnpornografiutredningens majoritet anvisat. I min reservation till utredningen har jag visat på hur tokiga både de praktiska och de principiella effekterna skulle ha blivit om man genomfört den modellen. Jag skall inte upprepa dem här, men jag kan inte undgå att notera att Mediekommittén, som arbetade parallellt och vars förslag vi nu också genomför i och med det här betänkandet, konstaterade att den grundläggande princip som Barnpornografiutredningens majoritet byggde på var baserad på ett missförstånd. Stencilregeln i tryckfrihetsförordningen var ju Barnpornografiutredningens utgångspunkt. Mediekommittén noterar att "den medieform som videogrammen ur grundlagsskyddssynvinkel bör jämföras med inte är stenciler o.d. utan tryckt skrift". Än klarare borde detta ha framgått när Barnpornografiutredningens majoritet drog in all film i sitt förslag. Men, fru talman, det analoga tänkandet hos majoriteten fungerade inte. Majoritetslinjen var alltså ett rättspolitiskt haveri. De som stöder ett sådant haveri ifrågasätter förstås då sin egen rättspolitiska trovärdighet. Fru talman! Det finns emellertid några skönhetsfläckar i det som nu kommer att antas. Det gäller t.ex. synen på teckningar, där man kan tala om vissa inkonsekvenser. Men framför allt gäller det det s.k. försvarlighetsrekvisitet och huruvida det nu finns ett generellt grundlagsstöd för att kriminalisera innehav av s.k. icke utgivna informationsbärare. Jag håller med justitieministern, som i våras konstaterade att det försvarslighetsrekvisit som det då sittande KU hade enats om i brottsbalken inte nämnvärt avvek från hennes förslag på området. När försvarlighet för innehav av barnpornografiska bilder kan åberopas är det ju i 99 fall av 100 - ja, kanske i 999 fall av 1 000 - fråga om en publiceringsavsikt, t.ex. i syfte att propagera mot förekomst av barnpornografi. Ett tidigare exempel på sådan försvarlighet har t.ex. Rädda Barnens informationsfilm varit. Publiceringsavsikter och deras fullföljande hanteras dock inte i vanlig lag utan i yttrandegrundlagarna, dvs. tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, så det är förstås där som försvarlighetsrekvisitet borde ha hört hemma. Ett antal experter på de här frågorna - och de är inte så många i Sverige - har också klargjort att det borde ha varit så. Då skulle också åklagarbedömningen ha gjorts av JK, som i alla fall får bedömas ha något högre kompetens i yttrandefrihetsfrågor än en vanlig åklagare. Men denna skönhetsfläck får väl rättas till i kommande översyner. Fru talman! Ett mer sofistikerat område gäller det som tidigare var oomstritt, nämligen att informationsbärare inte får innehavskriminaliseras utan grundlagsstöd. Reciten i KU:s betänkande Därvidlag var utskottet enigt. Har rättsläget nu förändrats så att all information som enligt regeringsformens 2 kap. kan begränsas också kan innehavskriminaliseras? Det är en s.k. bra fråga. Det är krångliga och mycket abstrakta frågeställningar. Läget är följande. Material som inte regleras av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ligger under de generella reglerna i regeringsformens 2 kap., främst under 12 och 13 §§. Med dagens beslut förs t.ex. alla barnpornografiska bilder dit. Men något särskilt stöd för just innehavskriminalisering har inte getts för den typen av information. Man kan resonera så här: Eftersom barnpornografiskt material kan innehavskriminaliseras utan särskilt grundlagsstöd i regeringsformen kanske även andra informationsbärare som inte betraktas som utgivna enligt TF:s och YGL:s regler kan innehavskriminaliseras utan särskilt grundlagsstöd. Vi kan som exempel ta riksdagsledamöternas egna brev. Det är förstås orimligt om man skulle kunna göra något sådant. Rättsläget på det här området bör belysas framöver. Men vi kan inte göra mycket åt detta i dagens beslut. Jag varnade för den problematiken i min reservation i barnpornografiutredningen. Vi pekade också på detta i vår partimotion i våras. Men ingen annan politiker tycks ha tagit någon notis om det i den delen. Fru talman! I kommittémotioner har vi kristdemokrater begärt generella översyner både av yttrandefrihetsgrundlagarna och regeringsformen. Förhoppningsvis kan man då korrigera dessa frågetecken - försvarligheten och grundlagsstöd för innehavskriminalisering - på ett principiellt riktigt sätt. Fru talman! Huvudlinjen i dagens beslut är dock riktig. Det är ett framsteg för barnens grundläggande rättigheter att vi nu i dag kan anta denna lagstiftning. Jag ber därför att få yrka bifall till hemställan i KU:s betänkande i dess helhet.

Fru talman! Den debatt som handlar om barnpornografifrågan är mycket svår och jobbig. Ämnet är ju så vämjeligt. För mig som hittills följt debatten utifrån - jag deltog inte i den första riksdagsbehandlingen - har den tidigare debatten varit lagtekniskt komplicerad och svår att förstå. Jag vet att jag inte är den enda som tycker det. Vilken lagstiftningsmodell är den bästa för att bekämpa barnpornografin? Jag har för egen del liksom majoriteten i Folkpartiet anslutit mig till regeringens förslag om att barnpornografibrotten skall flyttas ut ur grundlagen. Övergrepp mot barn kan aldrig accepteras. Det är den självklara ståndpunkten för Folkpartiet, och jag vet att den också är utgångspunkten för alla oss som deltar i debatten och är politiskt aktiva. Målet är vi alla överens om, men den väg som vi tror är bäst varierar. Vi har från Folkpartiets sida vid flera tillfällen väckt förslag om insatser som vi vid sidan av en kriminalisering av innehav av barnpornografi anser önskvärda och effektiva i kampen mot sexuella övergrepp mot barn. Som någon talare här tidigare påpekat är barnpornografi kopplat till just sexuella övergrepp mot barn och innebär i sig ett sexuellt övergrepp. Jag vill bara nämna ett par exempel. Vi talar om betydelsen av att skolhälsovården stärks och att skolöverläkaren vid Skolverket återinförs. En väl fungerande skolhälsovård är mycket viktig för att tidigt kunna upptäcka och hjälpa barn som far illa. Jag vill nämna något som en del av er kanske också har uppmärksammat. När man frågar ungdomar: Vilken personal i skolan har ni förtroende för? Vem vågar ni vända er till när ni har problem?, är det en enda grupp som man får ett entydigt positivt svar om, och det är skolsköterskan. Det är till henne man går och berättar om alla problem man har, också i familjen. Det är skolsköterskan som på ett mycket tidigt stadium kan upptäcka när barn t.ex. utsätts för sexuella övergrepp. Vi vill också att ett pedofilkommando skall inrättas vid rikskriminalen. Det är jätteviktigt att den personal som utreder och handlägger misstänkta sexualbrott mot barn verkligen kan göra det på ett grannlaga och känsligt sätt. En europeisk antipedofilpolis behöver inrättas. Det internationella pedofilnätverket måste bekämpas med kraft. Här har man inom EU en väldigt stor uppgift. Vi anser likaså att svenskar som ägnar sig åt sex med barn i andra länder måste kunna straffas enligt svensk lag. Vi vill också att de seriösa föreningar som arbetar mot barnpornografi och med att stödja offer för sexuella och andra övergrepp skall få rimliga arbetsvillkor och ekonomiskt stöd. Detta är några exempel på de förslag som Folkpartiets åtgärdsprogram består av. Syftet med att flytta ut barnpornografibrotten från grundlagarna är att göra det möjligt att ingripa mot innehav av barnpornografiska skildringar och även mot tidskrifter. Med det förslag som majoriteten lägger fram finns nu ett förslag som liknar ett heltäckande förbud mot innehav av barnpornografi. Kritiken som riktas mot förslaget - och jag kan se att det ligger mycket i det - handlar bl.a. om risken för s.k. smittoeffekter. De skulle kunna innebära att även andra typer av yttranden lyfts bort ur grundlagen om en kraftig opinion kräver det. Enligt min mening bör det därför tillkomma en ny utredning som går igenom frågan på nytt för att se om det finns möjlighet att hitta en lösning som ger starkast möjliga skydd mot spridning av barnpornografi samtidigt som den minimerar de s.k. smittoeffekterna. Det har jag också framfört i ett särskilt yttrande när frågan behandlades av konstitutionsutskottet. Jag vill också peka på att den viktigaste invändningen som Folkpartiet tidigare haft har blivit tillgodosedd i lagen. Det har också flera andra talare här tagit upp. Det gäller det s.k. försvarlighetsrekvisitet. Det rekvisitet gör det möjligt för forskare, journalister och opinionsbildare att fortsätta sin mycket viktiga kamp mot barnpornografin. Därför är vi från Folkpartiets sida mycket nöjda med att försvarlighetsrekvisitet finns med. Den viktiga uppgiften är att bekämpa barnpornografi, och den kampen måste fortsätta. Vårt beslut här i dag är bara ett första steg. Debatten och kampen mot barnpornografin måste hela tiden hållas levande. Vi politiker måste tillsammans med andra opinionsbildare och olika organisationer hålla ett ständigt vakande öga på denna viktiga fråga. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i barnpornografifrågan.

Fru talman! Äntligen skall vi fatta beslutet som i princip kriminaliserar all befattning med barnpornografiska bilder, även innehav. Samtidigt kan denna smutsiga hantering inte längre gömma sig bakom tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Frågan är ändå inte lätt. Det inser vi alla. Ett problem under vägen har just varit att få med försvarlighetsrekvisitet. Det behövs trots allt, även om det är mycket kraftigt begränsat, ett visst straffritt område. Seriös nyhetsförmedling, forskning och opinionsbildning får inte hindras i själva kampen mot barnpornografin genom ett undantagslöst generellt innehållsförbud. Den föreslagna nya lagtekniska utformningen där syftet med befattningen är bestämmande för om innehav skall anses försvarligt och inte vilken speciell yrkesgrupp som hanterar bilderna förbättrar därför samtidigt möjligheterna att bekämpa och avslöja barnpornografin. Detta innebär också att forskare men också journalister, konstnärer, författare och andra opinionsbildare alltid måste fråga sig om innehavet och hanteringen verkligen är något nödvändigt. Syftet blir avgörande. Det viktiga är att vi nu får en så heltäckande lagstiftning mot, och kriminalisering av, barnpornografi som denna riksdag i dag är mäktig. Framför allt ur offrens, barnens, synpunkt är detta en lagstiftning som är absolut nödvändig. Barnen befinner sig alltid i beroendeställning. De behöver det starkaste skydd i lagen som vi kan ge. Framtiden får sedan avgöra, fru talman, om denna förändring av lagstiftningen är tillräcklig och kommer åt de verkliga problemen eller om de som utnyttjar barn bara hittar nya vägar och nya former för att fortsätta sin smutsiga verksamhet. Som lagstiftare, som föräldrar och som medmänniskor måste vi alltid och överallt vara uppmärksamma på mänskligt förnedrande och kränkande handlingar - speciellt mot barn. Vi måste ta ansvar och snabbt ingripa med de demokratiska medel vi har i vårt samhälle - det samhälle, fru talman, som vi hoppas kan och skall bli barnens och framtidens samhälle. Fru talman! Jag vill med de här orden och förhoppningarna ge Miljöpartiets bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag tror att Inger René har rätt i det sista som hon sade. Vi har haft stor nytta av den offentliga debatten och framför allt av journalister och andra opinionsbildare i den här frågan. Men jag tycker att Inger René hårdrar frågan. För mig måste alltid barnen sättas främst, även om olika vuxna med i och för sig goda avsikter drabbas på det här sättet och får begränsa sitt hanteringsutrymme och innehav. Meddelarfriheten är väldigt viktig, men barnen är, Inger René, viktigare. Därför måste meddelarskyddet i det sammanhanget stå efter. Barnens rätt till ett okränkt liv måste vara det som lagstiftningen formas efter och formas runt.

Fru talman! Jag utgår från att det kommer att bli lika lätt att föra den här debatten och för journalister och opinionsbildare att driva de här frågorna. Skulle det visa sig vara på ett annat sätt, skulle det visa sig att det här drabbar just själva saken, dvs. möjligheten att angripa barnpornografin, då är det klart att vi måste se över frågan igen. Men jag tror inte att det är så. Jag utgår från att det inte är så.
Fru talman! Med en komplicerad grundlagsfråga i bagaget reste justitieministern Sverige runt under valrörelsen och trumpetade ut att i Moderaternas Sverige blir det tillåtet att inneha barnpornografi. Underförstått: Moderaterna tycker inte att barnpornografi är något att bråka om. SSU:arna var inte sämre. Falska moderataffischer spreds på temat: "Gör det möjligt att inneha barnpornografi". Underförstått: Moderaterna tycker att barnpornografi är en acceptabel företeelse. Det allvarliga med denna typ av kampanjer är inte främst det illasinnade budskap man försöker att lura i väljarna utan snarare vilken inverkan kampanjer på denna nivå kan få för demokratin och för tilltron till politiken i stort. När svartmålningen av meningsmotståndarna görs till en huvudpoäng i den politiska debatten i en principiellt viktig grundlagsfråga, då har politiken slagit in på en farlig väg. Regeringens vårdslösa hantering av barnpornografifrågan utgör ett reellt hot mot de framtida demokratiska spelreglerna och mot de centrala principer och byggstenar som hittills har ansetts som självklara för det demokratiska samhällsskicket. Tack vare KU:s agerande i våras kan riksdagen i dag ta ställning till ett förslag som inte är fullt så dåligt som regeringens. För forskningens, opinionsbildningens och nyhetsförmedlingens del innebär KU:s förslag att innehav av barnpornografi även i framtiden kan vara lagligt om syftet med innehavet är försvarligt. Detta kan jämföras med regeringens krav på att innehavet skulle vara uppenbart befogat för att vara lagligt. Onekligen innebär KU:s förslag förbättringar för den journalist som försöker avslöja en barnpornografihärva och som har bildbevis, för den forskare som undersöker barnpornografiska frågor eller för Rädda Barnen, som vill bedriva opinionsarbete mot sexuella övergrepp mot barn. Även regeringen bör i dag känna en viss lättnad över att slippa genomföra sitt eget illa underbyggda förslag. Men även om det förslag som riksdagen nu har att ta ställning till är något bättre, så är riksdagen ändå på väg att gå alldeles för långt. Jag tänker på regeringens innovation att helt sonika lyfta bort barnpornografibrottet från tryckfrihetsförordningen. Den lagstiftande församlingen kan rimligen inte bortse från att regeringen hittills inte har kunnat presentera några egentliga skäl för att vidta en så drastisk lagstiftningsåtgärd. Ingen, vare sig justitieministern, hennes statssekreterare eller annan ansvarig departementstjänsteman, har kunnat svara på frågan om huruvida regeringens mål med utdefinieringen - att minska efterfrågan och produktion - över huvud taget kommer att kunna uppnås. När frågan togs upp i samband med KU:s utfrågning i ärendet fick vi hålla till godo med statssekreterarens förhoppningar om att lagändringen skulle få effekt. Mot denna fromma förhoppning måste riksdagen naturligtvis väga förslagets mycket långtgående negativa konsekvenser för den fortsatta demokratiutvecklingen i Sverige. Med regeringens förslag till utdefiniering upphör tillämpning av tryckfrihetsförordningen när det gäller barnpornografiska bilder oavsett i vilket sammanhang bilderna påträffas. Detta innebär bl.a. att censurförbudet upphävs och att en polis som får ett anonymt tips om att en tidningsredaktion innehar barnpornografi blir skyldig att slå till mot redaktionen. Den särskilda ordning som i dag gäller för ingripanden vid misstanke om tryckfrihetsbrott och som säger att misstanke om tryckfrihetsbrott skall behandlas med särskild försiktighet för att den fria upplysningen och samhällsdebatten inte skall inskränkas mer än nödvändigt är riksdagen nu beredd att lämna bakom sig och ersätta med en ordning baserad på brottsbalkens straffprocessuella regler. Redaktionerna, förlagen och tryckerierna kommer inte längre att vara fredade mot polisingripanden och tvångsmedel som husrannsakan. Myndigheter kommer att ges rätt att granska artiklar och manuskript före utgivningen. Allmän åklagare träder i JK:s ställe, och målen kommer att handläggas som vanliga brottmål. Anonymitetsskyddet, som är en av byggstenarna i tryckfrihetsförordningens konstruktion med ensamansvar som utgångspunkt, faller bort. För den enskilde journalisten innebär detta att han eller hon inte längre kommer att kunna ta emot information och tips om barnpornografibrott utan att samtidigt räkna med att han eller hon kan komma att behöva röja vem som lämnat informationen. Jag tror att vi alla har fantasi nog att föreställa oss vad detta kan få för konsekvenser för informationsflödet till t.ex. tidningsredaktionerna och för nyhetsförmedlingen. Vi är många som är oroliga för att människors benägenhet att tipsa journalister om allvarliga missförhållanden, t.ex. att någon högt uppsatt person på tipsarens arbetsplats skulle ha kopplingar till en barnpornografihärva, kommer att hämmas om journalisterna i framtiden kan bli tvingade att lämna ut sin informationskälla till polis och åklagare. Att det är de utsatta barnen som riskerar att drabbas värst med ett sådant förslag framkom tydligt när den mardrömsliknande Marc Dutroux-härvan uppdagades i Belgien 1996. Övergreppen mot barnen tycks i detta fall ha kunnat pågå länge just därför att det har varit tyst, med passiva och korrupta myndighetspersoner som medansvariga. Till saken hör att i princip all befattning med pornografiska skildringar av minderåriga, även innehav, är kriminaliserat i Belgien sedan 1995. En samhällskritisk bevakning hade tidigt kunnat avslöja vad som pågick och kunnat tvinga fram ett handlande från berörda myndigheter. Innan vi går till beslut känns det viktigt att erinra kammaren om att inte minst barnen är betjänta av att medierna kan förmedla nyheter om och driva opinion mot barnpornografi. Med regeringens förslag till utdefiniering av barnpornografi upphävs principen om ensamansvar vid barnpornografibrott. När ansvaret för en tidnings ansvarige utgivare bortfaller kan det inte uteslutas att journalister och andra medverkande vid misstanke om brott i framtiden kommer att "skylla på varandra", som docent Hans-Gunnar Axberger beskrev det under KU-utfrågningen. Jag undrar om riksdagens ledamöter har tänkt över detta och i sådana fall ändå är beredda att med öppna ögon stödja ett förslag som i sin förlängning kan resultera i att åklagare får svårt att över huvud taget få någon dömd för brotten? Vi kan inte tillåta oss att bortse från att den lagstiftning som riksdagen i dag skall besluta om är behäftad med allvarliga brister som kan få förödande konsekvenser på mer än ett sätt. Jag tänker på barnen och det stora samhällsintresset av att även i framtiden kunna ta del av nyheter om allvarliga missförhållanden som berör barn. Jag tänker på opinionsbildningen och betydelsen av att kunna föra en fri debatt i medierna. Skälet till att Sverige i dag har ett väsentligt mycket starkare skydd för barn än vad vi hade i början av 90-talet har ju sin grund i tidigare års medierapportering om just barnpornografi. Jag tänker också på avslöjandet tidigare i höstas om en internationell pedofilliga som ägnade sig åt att sprida barnpornografi på Internet. Genom professionellt polissamarbete i kombination med en uppmärksam allmänhet kunde dessa vidriga företeelser dessbättre stoppas. Sveriges över 200 år gamla censurförbud kan i och med riksdagens beslut delvis komma att avskaffas fr.o.m. den 1 januari 1999. Samtidigt finns det i dag absolut ingenting som tyder på att en utdefiniering av barnpornografibrottet ur tryckfrihetsförordningen kommer att leda till ett bättre skydd för barnen. Mot denna bakgrund undrar jag uppriktigt sagt varför riksdagen nu skulle gå med på att offra tryckfrihetens principer, som bidragit till demokratiutvecklingen i vårt land genom att under mer än två sekel kunnat sätta sin prägel på vår politiska kultur, den svenska förvaltningens verksamhetsformer och på värderingarna och tänkesätt i svenskt samhällsliv. Avslutningsvis, fru talman, vill jag instämma i Inger Renés yrkande.

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att understryka att något misstänkliggörande av någon i denna debatt inte skall äga rum. Men jag tror att alla är besjälade av en avsky gentemot barnpornografi, så även Moderaterna.

Man kan då alltså inte straffa totalt. Den lösning som här har valts innebär att det inte finns och aldrig kommer att finnas någon rättslig grund med vilken man kan försvara något som helst innehav av barnpornografi. Även om den föreslagna lösningen är problematisk just med tanke på risken av smittoeffekter, som jag dock tror att hela riksdagen är medveten om och därför inte skall överdrivas och att det finns skönhetsfläckar som nog inte har fått en tillfredsställande lösning, vilket vi kanske skall ha ögonen på, finns det likväl en skillnad. Om man har kvar den nuvarande lagstiftningen öppnar den för möjligheten att begå vissa barnpornografiska brott. Väljer man den lösning som regeringen och utskottsmajoriteten förordar är all hantering med barnpornografi kriminaliserad.
Fru talman! Först och främst vill jag påpeka att möjligheten att straffa och komma åt brottsligt beteende för det första förutsätter tillräckligt med polisresurser. Vi kan ha vilka lagar vi vill om vi inte har tillräckligt med polisresurser. För det andra förutsätter det att polisen och opinionsbildare får information för att polisen skall kunna utföra sitt arbete. Jag vill också tacka Kenneth Kvist för den uttalade respekten som är ömsesidig. Men jag skulle vilja fråga Kenneth Kvist om han ändå inte tror att den händelse som vi alla känner till från Belgien hade kunnat få en mindre omfattning om Belgien hade haft ett meddelarskydd och hade haft möjligheter för opinionsbildning. I Belgien hade man nämligen förbudet mot innehav av barnpornografiska bilder.
Fru talman! Det är just därför att det skall finnas en möjlighet för opinionsbildning, för pressgranskning och för att angripa barnpornografi som vi har velat ha detta mera öppna försvarlighetsrekvisit som utskottsmajoriteten nu är överens om. Även den moderata gruppen i konstitutionsutskottet har bidragit till att vi har kommit fram till en sådan lösning. Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att denna möjlighet finns. Men samtidigt är det så att om barnpornografin så att säga finns kvar i grundlagen innebär det att man ger en viss tillåtlighet. Detta förtjänar att påpekas i denna debatt. Det är problemet med den moderata ståndpunkten. Och det är därför som vi inte kan skiljas från ärendet genom att låta lagstiftningen se ut som den gör. Det är därför som det krävs en ändring. Då är detta, även om det har problematiska sidor, vilket jag villigt erkänner, den för tillfället bästa lösningen som vi har kommit på. Sedan är det, som jag tidigare har påpekat, en uppgift för konstitutionsutskottet och riksdagen i dess helhet att se till att det inte får några negativa konsekvenser för yttrandefriheten i övrigt.
Fru talman! En viktig fråga i den här diskussionen som vi kanske inte har varit inne på särskilt mycket är frågan om vad det från processuell synpunkt och från bevisföringssynpunkt innebär att föra ut barnpornografin ur grundlagen. Det är där som vi får en väsentlig förändring. Vid grundlagsreglering ligger bevisbördan på den som påstår att man inte har rätt till innehav. Men om vi för ut och tillämpar brottsbalkens regler måste den utpekade freda sig. Den rädsla för att över huvud taget våga agera som detta kan föra med sig kan icke vara till barnens fördel.

Fru talman!

Det är naturligtvis ett oerhört viktigt steg som Sveriges riksdag tar när vi i dag beslutar om att också Sverige skall bli ett land där innehav av barnpornografi är kriminaliserat. Det innebär dock icke att detta i sig ger barnen ett skydd. Det har ju också dagens debatt visat. Det handlar om väldigt många andra åtgärder på det juridiska och polisiära området. Jag vill ändå gärna säga att det efter år av arbete med de här frågorna - i början av 90-talet började vi motionera om åtgärder mot den s.k. sexturismen och har sedan i denna kammare drivit frågor om och kring barnpornografin - naturligtvis känns oerhört tillfredsställande att vi efter höstens riksdagsval kan mötas i en majoritet för ett förslag om innehavsförbud. Det är ju ett faktum att det i den debatt som vi hade här i kammaren våren 1994 var innehavet, inte utformningen av grundlagsändringen, som var det centrala. Det var frågan om innehavet skulle vara kriminaliserat som var den politiska frågan och som var i den politiska hetluften. Riksdagen var delad i två delar. Vi kunde inte få den nödvändiga majoriteten för en innehavskriminalisering. Då gick gränsen vid om Sverige skulle bli en polisiär stat om vi kriminaliserade innehav. Jag är mycket glad över att vi har lämnat den debatten bakom oss, att vi nu är överens om att innehav av barnpornografi skall vara kriminellt i Sverige. Det är bra för oss som svenska folkets representanter i riksdagen. Jag kan säga att jag under mina 16 år som representant här aldrig har mötts av så många brev och så många reaktioner från privata människor som jag gjort när det gällt frågan om barnpornografi - vare sig det handlat om motionerande när vi utredde frågan i Barnpornografiutredningen eller det handlat om när vi i olika situationer haft tillfälle att här i kammaren fatta beslut i frågan. Det har naturligtvis också varit ett intresse från medier och från olika intresseorganisationer och frivilligorganisationer. Men jag vill säga att det är med ett starkt stöd från svenska folket och alla de människor som på olika sätt har uttryckt sin bestämda uppfattning i den här frågan som jag med tillförsikt ser fram emot det knapptryckande och beslutsfattande som följer av dagens beslut.

Fru talman! Det är verkligen hög tid att förbjuda barnpornografi i Sverige. Till vad och till vilken nytta används barnpornografi? Vem skall kunna dra nytta av att kränka ett barns integritet? Hur kan grundlagen skydda barnpornografi? Barnpornografi är ett led i övergrepp på barn. De flesta länder har för länge sedan förbjudit innehav av barnpornografi. Sverige, som för övrigt är öppet för förbud, har tillåtit en legal marknad för pornografiska alster. Detta är helt otroligt. Våren 1994 fanns det ett förslag som gick ut på att kriminalisera innehav av barnpornografi. Kristdemokraterna var drivande för en kriminalisering. Det har dröjt länge, fyra och ett halvt år. Sverige måste nu uppfylla sitt åtagande beträffande barnkonventionen. Artikel 3 säger att barnets bästa alltid skall komma i första rummet. Jag kan inte förstå Inger Renés och moderaternas resonemang om att inte barnpornografi skall hamna under brottsbalken. Enligt min mening är det ett grovt brott att anse sig kunna äga ett barns integritet genom barnpornografi. Så länge landets grundlagar bereder utrymme för allmän befattning med barnpornografi uppfyller inte organisationer har i dag genom ECPAT, med Helena Karlén i spetsen, vädjat till oss riksdagsledamöter att vara med och stoppa den ännu legala marknaden av barnpornografi! Fru talman! Barnpornografi hör inte hemma i yttrandefrihetsgrundlagen. Kristdemokraterna har länge kämpat för att få bort barnpornografin ur denna lag. Det är inte rimligt att ha en lag som tillåter kränkning av barn. Som lagstiftare måste vi ta på oss ansvaret för att till hela världen ge tydliga signaler om att vi står på barnens sida. Vi kan inte hålla på med slutna sällskap och kunna köpa, inneha och till en nära krets av vänner eller likasinnade sprida barnpornografi. Vi måste också finna ett sätt att ge skolan större möjligheter att motverka missbruk, t.ex. genom nya möjligheter med Internet. Det är väldigt populärt att tala om en "epostadress till varje elev". Det är ett positivt led i skolutvecklingen. Men "e-post till varje elev" måste följas av en kraftig informationssatsning och av utbildning i källkritik för skolans personal. Återanvändning av barnpornografisk dokumentation är en fortsatt kränkning av den personliga värdigheten. Det saknar helt skyddsvärde i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Bilder och filmer har framställts genom sexualbrott mot ett barn. Den fortsatta kränkningen är en förlängning av det första brottet. Man kan inte se kränkningen främst som brottslig genom att överskrida tryckfriheten utan som ett led i sexualbrottet mot ett barn. Den 13 maj blev en viktig dag då så att säga heliga kor om tryckfriheten framför skyddet av barn slaktades. Över 100 inlägg visade då på det starka engagemanget. Det känns fantastiskt att efter valet som lärare komma direkt från skolgolvet hit till Sveriges riksdag och att i riksdagen få vara med om det slutgiltiga beslutet att barnens rätt tar över grundlagens hinder. Fru talman!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

Fru talman! Ja, det tror jag. När vi tydligt från Sveriges riksdag markerar att vi inte tillåter innehav av barnpornografi, flyttar lagstiftningen till brottsbalken, visar att det är en brottslig handling och tydligt står bakom det och inte hela tiden gömmer oss bakom tryckfrihetsförordningen, tror jag att vi kommer att finna en annan väg. Jag tror att det kommer att uppmärksammas på ett helt annat sätt om vi inte gömmer oss utan vill gå i frontlinjen för att motverka barnpornografin.

Fru talman! Ja, Inger René, jag tror att organisationerna kommer att noga följa det beslut vi fattar i dag i riksdagen och fortsätta med sin opinionsbildning. Som vi tidigare hört av flera talare här visar det sig att vi inte alls tagit bort meddelarfriheten. Den finns kvar, och det räcker för att driva opinionsbildningen.

Fru talman! Jag är också övertygad om att alla i kammaren, alla partier och partiers representanter är emot barnpornografi. Kanske kunde vi då också fordra respekten tillbaka ifrån dem som attackerar förslaget när vi säger att alla här också är måna om yttrandefriheten och tryckfriheten. Jag tycker att det kanske är att ta i när man här i debatten talar om stopp för fortsatt demokratiutveckling och att offra tryckfrihetens principer. Det blir alltid litet övertoner när den typen av satser levereras i debatten. Det har också många gånger frammanats bilder av att polisen skulle storma in och göra razzior. Jag tror att det också är övertoner i högsta grad. Den dag anarki råder betyder lagars bokstäver över huvud inte särskilt mycket. Fru talman! Det anser jag vara ett ynkedomens manifesterande att orda om att det beslut som kommer att fattas här i dag skulle leda till polisrazzior i hushållens soppåsar eller returpappershögar. Jag är så gammal att jag minns debatten på 60-talet, då en utredning som hette Yttrandefrihetens gränser var på tapeten. De som lade fram den utredningen ville att det skulle sättas en yttersta gräns som gjorde det omöjligt att kränka barn. De flesta remissinstanser önskade detta, men dåvarande justitieminister Lennart Geijer tyckte att det inte behövdes. Så togs den yttersta gränsen bort, eller någon sådan blev aldrig satt. Inte förrän 1980 fick vi en lag mot framställning och spridning av barnpornografi. Var det en inskränkning av friheten? Var det en vidgning av friheter 1971 då den yttersta gräns som utredarna och remissinstanserna önskade inte sattes? Som om yttrandefriheten enbart skall koncentreras på dem som fäller yttranden och inte är lika väsentlig för dem som blir utsatta för yttrandena! Barnpornografi är skildringar av sexuella övergrepp på barn, barn som tvingas utföra sexuella handlingar, barn som utsätts för grovt sexuellt våld, barn som förnedras och kränks, barn vars förnedring blir mångdubbel genom att den dokumenteras på bild och visas om och om igen. Bilderna används för att tillfredsställa vuxna med sexuella störningar, men de används också för att bryta ned motståndet hos andra barn. Barn tvingas se barnpornografi och sedan övertalas eller tvingas att i sin tur utföra sexuella handlingar: Gör som barnen på bilderna gör, säger den vuxne, för så gör vuxna och barn. Barnpornografin är både den värsta form av kränkning av det barn som drabbas direkt och samtidigt medverkar till att andra barn drabbas. Jag tror dessutom, fru talman, att det går att bilda opinion utan att ha barnpornografi i sin ägo. Det tror jag att jag har lyckats med i någon liten ringa mån utan att det nu skall verka övermaga, och ECPAT har lyckats alldeles utomordentligt där en mängd kvalificerade jurister engagerat sig för att bilda opinion. Jag vågar påstå att ingen av dem äger någon barnpornografi. Men, om vi får kalla det så, tidsandan eller stämningen är sådan att vi begriper att en opinionsbildning behövs. Det här tycker jag handlar om mänskliga fri och rättigheter. Det är något av det viktigaste vi kan avhandla, för lagarna finns till för barnen. Det blir litet arbetsamt, tycker jag, känslomässigt - jag vet att det sagts att man inte skall ha känslor i denna fråga. Arma riksdagen om inte känslorna får fånga oss i en sådan här fråga! Här talas det om tidningsredaktionerna, förlagen, tryckerierna och några högt uppsatta personer. Det har jag inget emot, självklart skall vi tala om dem, men ytterst är det det lilla barnet. Vad det handlar om i dag är inte att vi blir av med barnpornografin, den kommer dessvärre att finnas. Vad det handlar om här i dag är inte heller att vi får en lagstiftning som är absolut vattentät, för var finns i så fall i andra ärenden en sådan lagstiftning? Berätta om den lag som är absolut tvättsäker, tvärsäker, där det inte går att hitta några skavanker. Människor har nämligen aldrig stiftat en sådan lag. Då hade det suttit fullkomliga lagstiftare i något parlament, och det har det hittills aldrig gjort. Men det behövs signaler, och signalen till dem som drabbats av den vedervärdighet som här ytterst avhandlas skall vara: Vi ger icke ett kommatecken, i den mån vi nu mäktar, som skulle kunna uppfattas som att de som hanterar barnpornografi har stöd från parlamentet.

Fru talman! Jag har begärt ordet i den här debatten för att närmast beröra frågan om det är möjligt att bedriva opinionsbildning efter det att riksdagens breda majoritet har bifallit det vilande grundlagsförslaget. Jag tycker att det finns en bristande respekt för innehållet i förslaget och för det ansvar som vi har för att för allmänheten tala om vilka möjligheter det finns. För det första har inte opinionsbildningen varit - och kommer inte heller i fortsättningen att vara - en fråga för oss alla. Det är ju inte fråga om vilka organisationer som jobbar med frågan. Men varje riksdagsledamot har ett ansvar för att diskutera barnpornografifrågan och motivera den lagstiftning som vi har på ett sådant sätt att den får en bred uppslutning hos svenska folket. Vi kan i dag lugnt konstatera att det beslut som riksdagen snart kommer att fatta har en mycket bred uppslutning hos det svenska folket. I debatten har det gjorts jämförelser med t.ex. Belgien. Det är naturligtvis en alldeles galen jämförelse. Man måste först ta reda på om det i sin helhet är överförbart och jämförbart mellan Sverige och Belgien. Det är ju inte så - som man kan få ett intryck av - att vi i den svenska riksdagen nu inför ett belgiskt system på det här området. När vi talar om barnpornografi, meddelarskydd och annat handlar det alltså om barnpornografiska bilder. Att skriva och på det sättet bilda opinion är ju fortfarande både tillåtet och i högsta grad önskvärt. Det vore därför önskvärt att de moderata företrädarna betonade den möjligheten. För en person som upptäcker att det finns barnpornografiska bilder på en arbetsplats är det enkelt att ringa åklagaren eller en journalist och berätta om det. Det förhållandet att personen meddelar detta är ju ingalunda straffbart. Men det intrycket har de som opponerar sig mot den här lagstiftningen försökt att ge oss. Jag tycker att det är glädjande att vi nu är en mycket bred majoritet bakom det här förslaget. Från olika håll har man här pekat på de stora insatser som gjordes under 1994, alltså när Carl Bildt var statsminister och Alf Svensson var med i regeringen. Ett av de stora politiska problemen var då att regeringen inte förmådde att lägga fram ett förslag till lagstiftning mot innehav av barnpornografi. Ingvar Svensson och Thage G Peterson träffade då en överenskommelse i KU för att försöka att på snabbast möjliga sätt åstadkomma förbättringar. Man får inte heller glömma bort att riksdagen dessutom hade uttalat sig för att man ville ha förslag på den här punkten under mandatperioden 1991-1994, men det kom inget förslag som ledde fram till någonting. Sedan har frågan utretts i ordentlig omfattning, och nu har vi landat på att barnpornografiska bilder inte skall hanteras inom ramen för yttrandefrihetsoch tryckfrihetslagstiftningen utan att de skall hanteras i vanlig lag. Detta är ett alldeles utomordentligt bra förslag och ett bra tillfälle att nu en gång för alla sätta stopp för handel, innehav och annat när det gäller barnpornografiska bilder. Det ger oss också en bra utgångspunkt för att i fortsättningen på olika sätt bilda opinion mot den brottslighet som det handlar om när man talar om barnpornografiska bilder. Fru talman! Med det anförda ville jag försöka att peka på att det inte är någon ödesdag för opinionsbildningen, utan att detta ger oss nya möjligheter att fortsätta att bilda en kraftfull opinion mot den brottslighet som sexuella övergrepp på barn faktiskt utgör. Jag yrkar bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande.

Fru talman! Min avsikt är inte att återuppta debatten. Jag vill bara peka på att det moderata lagstiftningsvalet leder till att barnpornografiska bilder i tryck skall straffas enligt tryckfrihetslagstiftningen. Det är just den omständigheten som har visat sig vara praktiskt väldigt svår att klara. Beträffande bilder inom ramen för yttrandefrihetsgrundlagen har det tidigare klargjorts väldigt mycket. Vad jag framför allt vill säga är att vi nu har och har haft en lagstiftning som gör det kriminaliserat att begå de här övergreppen på barn som är underlaget för de barnpornografiska bilderna. Lagstiftningens yttersta ambition är att dessa övergrepp skall upphöra, och det är vi överens om. Det skall inte finnas några bilder på den typen av brott över huvud taget. Därför tycker jag inte att det är så särskilt underligt att man utgår från att de här bilderna inte behövs för att bilda opinion mot dessa avskyvärda företeelser. Vad skall en tidningsredaktion ha bilderna till? Det är ju inte ens Inger Renés avsikt att barnpornografiska bilder skall publiceras i syfte att bilda opinion, utan det skall vara text för att bilda opinion. Därför har jag i logikens namn lite svårt att förstå tankekedjan, eftersom lagstiftningens avsikt är att de här brotten skall upphöra. Därmed yrkar jag återigen bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag har både i justitieutskottet tidigare och som ledamot i Barnpornografiutredningen jobbat rätt mycket med dessa frågor och känt ett stort engagemang för dem. Men jag kan inte säga att jag har sett särskilt många bilder av barnpornografisk natur för att känna det engagemanget. Vid ett tillfälle har jag sett sådana bilder. Vid ett annat tillfälle, då utredningen tittade på en del våldsskildringar och annat, hade jag inte tillfälle att vara med, och det är jag ganska glad för. Men det har inte brustit i engagemang trots detta. Det skall också understrykas att det som är det egentliga lagstiftningsproblemet i detta sammanhang är själva innehavet av bilderna. Det mesta andra kunde vi klara av på annat sätt, men det som komplicerar hela lagstiftningen är faktiskt innehavet av bilderna. Jag skall ta ett mycket enkelt exempel: Om någon fälls för tryckfrihetsbrott, gällande en bok exempelvis, är det inte innehavet av boken som blir kriminaliserat, enligt tryckfrihetsförordningen. I varje fall har man hittills fått behålla boken. Det är där den stora principiella skillnaden ligger. Det vore kanske bättre att vi diskuterade detta. Inger René berömmer sig av konfiskationslagen, som egentligen går ut på att om man gör en annan förundersökning om brott och hittar barnpornografi så har man rätt att konfiskera det. Det är ungefär räckvidden av den lagstiftningen. Men jag förstår Inger René ungefär på det sättet att eftersom det är konfiskationslagen som är den stora poängen i det moderata upplägget här, så får man väl även konfiskera barnpornografiska bilder på tidningsredaktioner. Eller är det inte på det sättet? Då inträder ett annat problem, som jag tror att Ingvar Svensson var inne på, nämligen om man har bilder som man avser att publicera. De omfattas ju av de skyddsmekanismer som finns i tryckfrihetslagstiftningen. Det är där problemet uppstår, och det är därför man måste angripa innehavsfrågan på detta sätt. Tack, fru talman, för generositeten.

Fru talman! Vi gör nu ett ganska tvärt kast. Vi räknar med att riksdagen för tredje gången i dag fattar ett beslut som på olika sätt förändrar ett förhållande som har månghundraåriga rötter. Vi fattade principbeslutet i december 1995 och grundlagsbeslutet under förra riksmötet, som vi nu skall ha en andra röstning om. För tusen år sedan döptes sannolikt Olof Skötkonung vid S:t Sigfrids källa vid Husaby kyrka. Under de följande århundradena samlades folket, och landet indelades i socknar och stift, och på denna geografiska indelning byggdes nationen Sverige. I och med reformationen blev banden mellan kyrka, kung och stat än starkare. Myndighetsutövningen och styrandet av landet vävdes samman på ett sätt som för den moderna människan känns ganska främmande. Under vårt eget århundrade har dessa band lösts, och den moderna demokratin har gett folket och nationen ett försteg framför kung och kyrka. Kanske trodde några att detta skulle leda till att kung och kyrka då kunde avskaffas. Utvecklingen har snarare inneburit att religionens och trons roll förstärkts, men nu till förmån för det som är unikt för religionen, nämligen värderingar och livshållning, och för att normbildningen pluraliseras och att auktoritär fostran nedtonats. Under påverkan från det interkulturella samhället har också religionernas roll, vid sidan av varandra, tillfört samhället nya kvaliteter. Vi har sett exempel på det, men också svårigheter kring det, i samband med den fruktansvärda brandkatastrofen i Göteborg. Religionens utmaningar till samhällsgemenskapen har blivit tydlig. Religionen är för många troende inte bara en privatsak utan ställer också krav på livsstil på olika sätt. Det är, för att ta ett enda exempel, självklart för oss med helgledigt på långfredag och Kristi himmelsfärdsdag, men då den muslimska Ramadan avslutas eller fredagsbön arrangeras i moskén finns inget formellt utrymme för ledighet. Det problemet återstår att lösa. I och med den nu föreslagna lagstiftningen, som i dag skall konfirmeras i denna kammare, ges trossamfunden lika och rättvisa förhållanden i ett modernt samhälle. Samtidigt som Svenska kyrkan blir fri att vara kyrka kan man säga att också staten blir fri att vara stat. Att det sedan av historiska och lagtekniska skäl finns anledning att stifta en särskild lag om Svenska kyrkan tycker jag är naturligt med tanke på de historiska band som jag inledningsvis kort berörde. Det finns också komplikationer som är knutna till ägandet och egendomen som ger anledning till en lagstiftning som reglerar och slår fast att Svenska kyrkans egendom fortsatt tjänar det syfte som har gällt, i flera fall, i århundraden. Lagstrukturen är dock så utformad att den i huvudsak grundas på lagen om trossamfund, som gäller lika för alla trossamfund. Den ger också unika möjligheter för de olika trossamfunden att verka i Sverige och att göra det i enlighet med sina egna unika traditioner och förutsättningar och med sin historia. Registrerat trossamfund förs in som en ny associationsrättslig form, gäller för Svenska kyrkan enligt lag och erbjuds de trossamfund som så önskar - lika för alla. Registrerat trossamfund ges också möjlighet att ta upp sin kyrkoavgift eller motsvarande via skattesystemet. Om det visar sig att det för Svenska kyrkans del i framtiden inte längre behövs en särskild lag kan den upphävas, utan att reformens struktur i övrigt berörs. Beslutet som vi fattar i dag är långtgående och internationellt unikt. Fransk TV intervjuade mig i går med anledning av reformen. Norrmännen följer vårt arbetet med stort intresse. Vi sekulariserar inte med detta staten, men sakraliserar Svenska kyrkan. Trossamfunden behövs i vårt samhälle. Staten skall inte styra över dem, men ge dem goda förutsättningar att verka. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till hemställan i KU5. Vi går in i ett nytt sekel med ett nytt läge för trossamfunden i vårt land. Staten förhåller sig neutral. Förslaget är gillat men ej stadfäst av konungen.

Fru talman! Så sent som den 3 juni i år hade vi här i kammaren en ganska livlig historiskt inriktad diskussion om de grundlagsförändringar beträffande staten och kyrkan som vi nu skall besluta om för andra gången. Debatten i våras spände från tiden för och fram till våra dagar. Föregående talare var inne på historieskrivningen igen, och det är alltid trevligt att vi kan diskutera en sådan fråga utifrån ett historiskt perspektiv. Jag skall dock inte upprepa vad han just sade. Emellertid var det egentligen så, att riksdagen den 8 december 1995 fattade det avgörande principbeslutet, som innebar att Svenska kyrkan i väsentliga avseenden skulle bli fri att bestämma över sina egna angelägenheter. Andra samfund fick också väsentligt förbättrade möjligheter att verka genom den nya associationsformen registrerat trossamfund. Jag skall inte här upprepa resonemangen, utan bara nämna några punkter. De reservationer som vi hade från moderat sida i juni har förvandlats till särskilda ytranden i samband med andra läsningen, eftersom vi inte vill riskera att reformen går om intet. Vi stödde ju principbeslutet 1995 i avgörande avseenden. De utredningar som följde efter 1995 har bidragit till att göra principbeslutet tydligare. Det är bra att offentlighetsprincipen bara kommer att gälla för områden där kyrkan fortfarande kan sägas vara en del av det allmänna, exempelvis. Det är bra att beteckningen kyrkoskatt försvinner och ersätts av den mer adekvata beteckningen kyrkoavgift. Därmed skonas i varje fall den andliga världen från en del av den förvirring som för övrigt råder beträffande begreppen avgift och skatt. Det faktum att det blir två lagar kan inte sägas ha någon större betydelse ur religionsfrihetssynpunkt. Att det finns en särskild lag om svenska kyrkan får man främst se som motiverat av praktiska skäl. På några punkter tycker jag nu som tidigare att regeringen dock är litet principlös och inte följer den i övrigt goda linjen att så långt som möjligt frigöra kyrkan från bestämmelser som enbart gäller den offentligrättsligt reglerade sfären. Att rätten till ledighet för förtroendevalda utsträcks ända fram till år 2009 är ett sådant litet exempel. Att Riksskatteverket även i fortsättningen kostnadsfritt skall vara behjälpligt med uppbörden av kyrkoavgiften var en mycket viktig förutsättning för att reformen över huvud taget skulle bli av. Frågan om jämställdhet med andra samfund löstes genom att också de kan få denna hjälp. Naturligtvis kan man i och för sig ifrågasätta om det är riktigt att kyrkoavgiften även i fortsättningen skall tas ut som om den vore en skatt - alltså enligt reglerna för vad som är kommunalt beskattningsbar inkomst. Därmed kommer alla riksdagsbeslut om förändringar av t.ex. grundavdrag eller reseavdrag att direkt påverka kyrkoavgiften. Sådana förändringar sker faktiskt hela tiden genom riksdagsbeslut. Flera kan komma att behövas i framtiden. Varför har annars regeringen inbjudit till skattesamtal nu efter valet? Alla partier tycks plötsligt ha insett att det svenska skattesystemet behöver ses över. Den viktigaste invändningen som vi har gäller emellertid hur kyrkan skall disponera de s.k. prästlönetillgångarna efter år 2000. Regeringen angav i propositionen 1997/98:116 att "en strävan bör vara att i största möjliga utsträckning åstadkomma enkla och överskådliga regler". Det tycker vi inte att man har gjort beträffande prästlönetillgångarna, som ju är beteckningen på kyrkans reella finansförmögenhet i jord, skog och fonder. Förmögenheten har genom århundradena byggts upp genom gåvor och donationer och andra tillskott från församlingsborna. Kammarkollegiet framhöll i sin utredning beträffande äganderätt att det som talar för alternativet äganderätt när det gäller prästlönetillgångarna är "den klara och enkla lösningen som leder till alldeles otvetydiga förhållanden i det nya läget" - alltså efter år 2000. Vidare framhöll man: "Ägandealternativet är ett radikalt medel att förändra situationen. Det skiljer sig från de övriga alternativen genom den konsekventa upplösningen av alla stiftelsebildningar". Vi anser fortfarande att äganderättsmodellen hade varit att föredra av flera skäl. · För det första innebär regeringens förslag på denna punkt en bestående oklarhet genom att prästlönetillgångarna behåller sin stiftelseliknande karaktär och förblir s.k. såsomstiftelser. · För det andra kan dessa säregna stiftelser förmodas innebära onödig byråkrati. De kan också bli en hämmande faktor för de strategiska ingrepp i kyrkans förmögenhetsförvaltning som kyrkan kan tänkas vilja göra. · För det tredje innebär äganderätten en så stark garanti för opåkallade ingrepp som det går att åstadkomma i en rättsstat. Slutligen var ju själva grundtanken bakom den historiska reformen att Svenska kyrkan skulle bli så självständig som möjligt i förhållande till staten inom ramen för den särskilda lagen om Svenska kyrkan. Det förefaller därför motsägelsefullt när regeringen i motiveringen för lagstiftningsalternativet, som man alltså förordar i stället för äganderättsalternativet, markerar behovet av fortsatt statligt inflytande över kyrkans egendom. Fru talman! Det finns alltså, som jag här har försökt antyda, några inslag i förslagen som kunde ha varit annorlunda och bättre. Beträffande huvuddragen delar vi ändå regeringens bedömning. Det är viktigt att processen mot ändrade relationer mellan staten och kyrkan fullföljs utan tidsförlust. Jag har därför inget yrkande.
Fru talman! Det gällde närmast egendomsområdet, där jag tycker att det är viktigt att det klargörs i riksdagens protokoll att saken inte är så inkonsekvent eller otydlig som Nils Fredrik Aurelius här ger sken av. Kammarkollegiet hade uppdraget att utreda den här frågan, och man stötte omedelbart - den här gången också - på den komplicerade historiska verklighet som ligger bakom det här förhållandet. Man valde, efter mycket noggrann genomgång av frågorna, att föreslå den modell som regeringen nu har valt som huvudalternativet - just av det skälet att det innebar så många oklarheter att reda ut historien och bakgrunden till all den egendom som nu berörs att detta i sig hade varit ett mer oklart beslut än det som nu fattas. Nu klargörs det tydligt. Man pekar ut den enskilda egendom som är aktuell i det här fallet och talar om att den tillhör just den grund på vilken Svenska kyrkan kan bygga sin ekonomi. Det klargörande som historiskt inte kunde frammanas ges alltså genom den här valda lagstiftningsreformen. Det gör att spåren över skiftet, när vi nu går in i ett nytt århundrade, också klargör att detta är det som skall vara med och finansiera Svenska kyrkans verksamhet. Därmed är detta förslag det mer tydliga. Att det sedan principiellt skulle kunna vara värdefullt med en annan lösning må så vara. Men då har man bortsett från historien, och få saker har visat sig så tydligt i den här frågan som just att historien spelar med hela tiden.
Fru talman! Jag kan hålla med Pär-Axel Sahlberg om att det naturligtvis är en komplicerad fråga. Men när skall man lösa en sådan här komplicerad fråga om inte i samband med den avgörande relationsförändringen mellan kyrkan och staten år 2000? Att skjuta det framför sig och införa en ny typ av egendomliga stiftelser, s.k. såsomstiftelser, för denna egendom tycker jag inte är speciellt lämpligt. Det har också sagts att denna typ av stiftelser kan komma i konflikt med exempelvis stiftelselagen. Jag medger alltså att frågan är komplicerad, men det tycker jag snarast talar för att man skulle ha försökt lösa den nu i stället för att möjligen återkomma till den, vilket kan bli aktuellt. Sedan kan man kanske inte helt bortse från att det kan finnas en liten ideologisk aspekt på frågan, nämligen hur man ser på äganderätt. Det antyddes faktiskt i propositionen, vilken jag citerade något ur. Ser man från regeringens sida att man fortfarande vill ha något slags kontroll över kyrkans egendom och hur den hanteras är kanske ägandealternativet mindre lämpligt. Jag tycker dock, både från ideologisk och från allmän utgångspunkt, att det är bättre att klart markera att kyrkan med äganderätt skall disponera även denna egendom när den nu blir fristående från staten.

Fru talman! Det är ett historiskt beslut vi fattar i dag. Det är väl inte uttryck för någon överdriven polemisk lusta men kanske för lite språklig purism när jag ändå vill korrigera Pär-Axel Sahlberg på en punkt. Olof Skötkonung döptes vid en källa som sedermera kom att kallas S:t Sigfrids källa, och kyrkan i Husaby uppfördes cirka hundra år efter dopet. Så var det sagt. Vi har haft litet synpunkter. Pär-Axel Sahlberg betonar väldigt starkt att det här blir lika för alla trossamfund. Men tyvärr - riktigt så väl är det inte. Vi kommer nu att få leva med ett förhållande där den svenska kyrkan har en särskild lag och övriga samfund en annan lag. Svenska kyrkan kommer alltså att ha en särställning i förhållande till andra samfund. Vi menar att detta möjligen kan accepteras som en övergångslösning men inte som någonting som skall vara konstant. Skall vi ha religionsfrihet, skall vi ha lika rättigheter och lika möjligheter för alla samfund, borde alla samfund stå i en och samma lag. Vi anser också att statschefen skall kunna få tillhöra vilket samfund som helst och vara av vilken trosbekännelse som helst. Inte heller i det avseendet finns det en neutralitet eller likhet i den lagstiftning som vi har. Vi har också från Vänsterpartiet varit kritiska mot systemet med att religiösa samfund skall få statlig uppbördshjälp. Om en majoritet av en församling förordar detta gentemot en minoritet strider det egentligen mot 2 kap. 2 § regeringsformen, som ger varje medborgare ett skydd mot att tvingas ge till känna sin åskådning i religiöst hänseende till det allmänna. Vi ser inte heller, om det nu är en service, varför just kyrkliga eller religiösa organisationer skall få denna och i så fall inte andra organisationer. Vi har varit kritiska mot detta. Vi har påpekat det i reservationer tidigare. Nu är det andra gången vi beslutar om lagstiftningen, och vi har därför markerat att vi står fast vid vår principiella hållning i de här avseendena i särskilda yttranden. Vi får återkomma till dem, och kanske också till frågan om den kyrkliga egendomen, som ju delvis är en sorts tiondekonfiskation från svenska folket - oavsett vad det egentligen har tyckt om kyrkan och hur den skall regleras framöver. Ändå vill vi inte förhindra att man tar det steg på vägen mot kyrkans skiljande från staten som antagandet av den här grundlagen är. Därför har vi nöjt oss med just formen särskilt yttrande. Vi har inget annat yrkande än bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande nr 5.

Fru talman! Det grundlagsförslag som riksdagen nu behandlar innebär ytterligare ett steg mot vidgad religionsfrihet i Sverige. Svenska kyrkan får en friare ställning och blir mer jämbördig med andra religiösa samfund. Det är också bra för det svenska samhället att en idéburen organisation förs över från statsmaktens sfär till det civila samhället. Men det viktigaste skälet för reformen är att den är ett steg mot ökad statlig neutralitet i trosfrågor. Folkpartiet vill dock, i likhet med Vänstern och Miljöpartiet, gå längre än utskottsmajoriteten. Vi menar att Svenska kyrkans fria och med andra samfund jämbördiga ställning kan markeras ytterligare. Det har vi också, tillsammans med Vänstern och Vi anser också att den kyrkliga egendomen inklusive prästlönetillgångarna bör föras över till Svenska kyrkan med äganderätt. Själva grundtanken med det historiska beslut som vi nu skall fatta är att Svenska kyrkan skall bli så självständig som möjligt i förhållande till staten. Även detta har vi framhållit i ett särskilt yttrande gemensamt med Moderaterna och Kristdemokraterna. Jag instämmer i de synpunkter som Nils Fredrik Aurelius har framfört från talarstolen i dag. Slutligen vill jag säga några ord om trosbekännelsen för statschefen. Som ett led i statens neutralitet i trosfrågor föreslås i propositionen och av utskottsmajoriteten att det statsråd som ansvarar för kyrkofrågorna i regeringen i fortsättningen inte nödvändigtvis måste tillhöra Svenska kyrkan. Det är bra. Det är helt i sin ordning. Däremot avvisas både i propositionen och av utskottsmajoriteten att motsvarande förändring skall göras vad gäller statschefen. Så länge Sverige har en grundlagsbestämmelse om att statschefen måste ha en viss religiös uppfattning är inte staten helt neutral i trosfrågor. Så länge staten inte är neutral i trosfrågor råder inte fullständig religionsfrihet här i landet. Ekumeniken har sedan länge ett starkt fäste i Sverige. Många olika religioner samsas bra här. Nog skulle väl Sverige ändå klara av att ha en regerande drottning som är t.ex. katolik? Inte skulle hon väl i så fall behöva ge sig i väg till Rom? Vad händer för resten med en statschef som känner sig inte ha någon trosbekännelse över huvud taget? Måste man ha en trosbekännelse för att få vara statschef i dag? Regeringen ansåg hösten 1997 att reglerna om statschefens trostillhörighet för närvarande inte skall ändras. Vi i Folkpartiet anser att det är angeläget att den här frågan tas upp snarast möjligt igen. Fru talman! Med detta yrkar jag av1slutningsvis bifall till hemställan i KU:s betänkande nr 5.

Fru talman! Miljöpartiet ställer sig bakom de förändringar i grundlagarna som betänkandet föreslår. Därför har inte vi några reservationer. Vi har ändå tillsammans med andra partier som har nämnts här tidigare, Vänsterpartiet och Folkpartiet, bifogat två särskilda yttranden där vi poängterar att vi inte är nöjda med den särställning som Svenska kyrkan fått i relationsförändringen. Vi menar att alla trossamfund bör behandlas på ett likvärdigt sätt i lagstiftningen. Det innebär att Svenska kyrkan inte mer än övergångsvis bör omfattas av en lag och en särställning i förslaget till lag om trossamfund. Vi ser också som en följd av statens neutralitet i trosfrågor fram emot en diskussion om upphävandet av reglerna om statschefens bekännelse, liksom om prinsars och prinsessors trosbekännelse i regeringsformen respektive successionsordningen. Vi anser dessutom att det inte är riktigt att staten skall vara behjälplig med att ta in avgifter, särskilt till trossamfund. Religionsfriheten är viktig, liksom principen att staten skall förhålla sig neutral i trosfrågor. Uppbördshjälpen kan, såvitt jag förstår, i praktiken innebära att den som omfattas tvingas uppge sin religiösa tillhörighet. Bestämmelsen rimmar i så fall också illa med regeringsformen, som ger varje medborgare ett skydd mot tvång att ge till känna sin åskådning i religiöst hänseende. Även den här frågan bör tas upp på nytt, tycker jag. Fru talman! Med dessa små anmärkningar yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Nu har det sagts två gånger, och det vore bra om det av protokollet framgår att detta inte är en riktigt rättvisande bild av vad uppbördshjälpen innebär. Den är tydligt beskriven och reglerad. Förutom för dem som tillhör Svenska kyrkan är det en fråga som hanteras inom trossamfundet, och trossamfundet kommer enbart att kommunicera med Riksskatteverket när det gäller vilka som kan bidra och med vilket belopp man kan bidra till sitt trossamfund. Det är inte på någon punkt en fråga om ett offentliggörande av trostillhörigheten. Detta kommer att ske med stor diskretion i relationen mellan trossamfunden och Riksskatteverket. Den oro som finns för att detta skulle avvika från våra grundlagar menar jag är alldeles obefogad.

Fru talman! När kammaren om en stund går till beslut tas ett avgörande steg mot ökad självständighet för Svenska kyrkan. Den relationsförändring mellan Svenska kyrkan och staten som går mot sin fullbordan har föregåtts av utredningar och förslag under snart sagt hela detta århundrade. De avgörande stegen mot denna relationsförändring kan man nog säga togs genom Kyrkoberedningens arbete i början av 90-talet. Den strävan efter samsyn och möjliga lösningar som präglade beredningens arbete bidrog enligt min mening starkt till att öppna vägen för de förändringar som vi nu skall besluta om och där Kyrkomötet också, med breda majoriteter, fattat beslut. För oss kristdemokrater känns det extra glädjande att det var under en kristdemokratisk kyrkominister som den grund lades som var en viktig förutsättning för att vi har kunnat nå dit där vi är i dag. Jag tänker då främst på det arbete som Kyrkoberedningen utförde under Carl Axel Petris ledning. Men det är viktigt att också få sagt att utan en stark strävan från olika delar av och inom Svenska kyrkan och från våra olika partier och deras kunniga företrädare att hitta samlande lösningar hade det inte varit möjligt att nå den stora samsyn som finns och som är så viktig när man står inför beslut av den karaktär vi gör i dag. Fru talman! Som vi redan har hört är det här förslag som till dels bygger på kompromisser. Det gick inte att hitta drömlösningen, det märker vi bl.a. på de särskilda yttranden som finns. Inte heller vi kristdemokrater är hundraprocentigt nöjda. Det framgår bl.a. av det särskilda yttrandet, nr 3, om den kyrkliga egendomen och äganderätten till den. Men vi kristdemokrater är med och delar glädjen över att det gick att komma överens så långt att vi nu i stort kan lämna åt Svenska kyrkan att sköta sitt eget fögderi. Men att bli en friare kyrka innebär inte med automatik att allt blir frid och fröjd. Nu gäller det för Svenska kyrkans ledning att komma olyckskorparna på skam, de som sagt att ekonomin inte kommer att hålla, att medlemstalet kommer att sjunka osv. En vital, öppen folkkyrka som engagerar och berör, som ger svar på existentiella frågor, som har ett klart budskap, den kyrkan har också en framtid. För mig som kristdemokrat och präst känns det skönt att här i riksdagen få vara med och fatta de beslut som ger de relationsförändringar Svenska kyrkan genom sitt kyrkomöte vill ha. Från år 2000 blir Svenska kyrkan en mycket friare kyrka än i dag, och det gläder många, många fler än mig. Fru talman! De förslag som vi nu antar är bra, både för Svenska kyrkan och övriga trossamfund. Vi kristdemokrater yrkar bifall till hemställan i KU:s betänkande.

Fru talman! Jag vill bara följa upp vad jag motionerade om 1995 inför det stora principbeslutet. Jag ansåg att det föreslagna principbeslutet var felaktigt. Jag ville gå längre och verkligen skilja kyrkan från staten på det sätt som också Folkpartiet och andra partier har föreslagit. Jag tror - det är möjligt att jag kan få mothugg på den punkten - att jag var den enda moderaten som stod kvar vid det principbeslut som Moderaterna hade fattat i frågan på en partistämma ett par år tidigare. Det blev till slut ett slags kompromiss, och den får man respektera. Jag menar att mångfalden har snabbt och betydligt ökat i Sverige på området. Vi har fått mer och mer aktiva muslimska trossamfund, och vi har fått mer och mer aktiva katolska trossamfund. Vi har de klassiska svenska frikyrkorna. Mångfalden i samhället på området har ökat betydligt. Då känns det litet svårt att stifta en särskild lag för just Svenska kyrkan. Det borde självklart inte vara någon skillnad. Målet måste nu vara att på sikt arbeta för att avskaffa den särskilda lagen för Svenska kyrkan och göra Svenska kyrkan helt likställd med övriga trossamfund. Jag har självklart inget yrkande, utan jag ställer mig i övrigt bakom det anförande Helena Bargholtz höll.

Fru talman! Jag skulle vilja ge skolminister Ingegerd Wärnersson tillfälle att entydigt och kraftfullt ta avstånd från ett uttalande av en hög chef på Skolverket som har givit intryck av att det inte råder närvaroplikt i gymnasieskolan. Detta måste ju vara ett grundläggande missförstånd. Jag brukar inte åberopa Ylva Johansson för mina ståndpunkter i skolfrågor, men det framgick ju redan av hennes proposition i våras som nu behandlas här i riksdagen att skolket är ett stort problem. När nu en kommunalpolitiker lägger fram ett förslag om ett åtgärdsprogram mot skolk hoppas jag att skolministern tycker att det är mycket bra att kommunerna arbetar med sådana åtgärdsprogram mot ogiltig frånvaro i gymnasiet.

Fru talman! Det var vackert talat, men det var ju inte riktigt klargörande ändå. Här har en skolpolitiker i Stockholm sagt att han vill lägga fram ett åtgärdsprogram mot skolk. Då säger en hög chef på Skolverket: Det går inte. Det finns inget som heter skolk, för det finns ingen närvaroplikt. Kan vi vara överens om att det är ett helt felaktigt resonemang? Har man fått en plats i gymnasieskolan så är man skyldig att i största möjliga utsträckning ta del av undervisningen.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till vice statsministern. ESAB i Laxå varslade i går 180 personer. Under förra månaden var det stora varsel vid Degerfors Järnverk och Ovako. Det förefaller som om Asienkrisen slår väldigt strukturellt och hårdare drabbar de län som har en stor exportindustri. Jag vill därför fråga vice statsministern om regeringen är uppmärksam på de regionala skillnaderna när det gäller ökad arbetslöshet och fler varsel.
Fru talman! Ja, när vi nu ser Asienkrisens effekter så är det förvisso industrisektorn det handlar om. Så snart man har sagt det blir det också en direkt geografisk obalans när det gäller hur detta drabbar. Regeringskansliet är förvisso klar över den här situationen. Jag kan inte säga att vi har omedelbara åtgärder för det. Det ingår i det allmänna arbetsmarknads och näringspolitiska arbetet. Men vi får följa det mycket noggrant.
Fru talman! Jag uppskattar att vice statsministern markerar att man håller ögonen på effekterna för olika delar av landet. Jag hoppas och tror att det också kommer att leda till konkreta, riktade åtgärder mot de områden som drabbas hårdast. Situationen är inte så nattsvart som den var i början av 90-talet. Det finns utvecklingspotential på många tillväxtområden också i de delar av landet som har väldigt tung exportindustri. Men det är angeläget att det ges stöd för att utveckla de delar som har möjligheter framåt och att man också kortsiktigt stärker dem över en eventuell konjunktursvacka i områden där man har många varsel. Man kan t.ex. gå in med utbildningsinsatser och liknande vid företag som ESAB.
Fru talman! Det är ju det som arbetsmarknadspolitiken syftar till. Det gäller att utnyttja den för fullt nu och också naturligtvis försöka styra om till sådan näringsverksamhet som har framtiden för sig. Men jag skulle vilja lägga till att man inte skall ta ut allt elände på en gång här när det gäller Asienkrisen. Det är just nu kraftfullt, och det slår kraftfullt mot svensk industri. Men ingen kan i dag säkert säga hur långvarig och djup denna kris blir. Det kan ju faktiskt också vara så att det kommer att gå till det bättre inom en inte alltför avlägsen framtid.
Fru talman! Jag har en fråga till biståndsminister Pierre Schori. Nicaragua är fortfarande i stort behov av akut katastrofhjälp efter orkanen Mitchs framfart. Det internationella samfundet har reagerat snabbt och effektivt både genom direkt katastrofhjälp och genom större avskrivningar av Nicaraguas statsskuld. Det är positivt att också Sverige på olika sätt bidrar aktivt i återuppbyggnadsarbetet. Det akuta behovet måste tillgodoses. Men det är också viktigt att ta hänsyn till nästa fas: det långsiktiga återuppbyggnadsarbetet, den ekonomiska återuppbyggnaden. I vilken mån kommer då det svenska biståndet att inriktas på skuldavskrivningar och återuppbyggnad på litet längre sikt? Finns det någon plan för en mer långsiktig hjälp till Nicaragua efter den katastrof som de har utsatts för?
Fru talman! Det gäller inte bara Nicaragua, och det finns en sådan plan. Vad som är oerhört viktigt här är förutom att gå in och bistå akut nu, vilket vi och hela omvärlden kraftfullt gör, att ha nästa fas i åtanke och börja planera för den nu, nämligen den långsiktiga återuppbyggnaden. Det som har skett i Centralamerika kan vi här i Europa bara jämföra med katastrofen i Jugoslavien. Detta kommer under årtionden att hänga med i Centralamerika, och då behövs en stor, långsiktig och omfattande återuppbyggnadsplan. Sverige kommer att delta i den konferens som äger rum den 10 december i Washington med de centralamerikanska presidenterna. Jag har själv blivit inbjuden direkt till det mötet, därför att Sverige i steg två av den internationella långsiktiga återuppbyggnaden kommer att få arrangera en internationell givarkonferens här i Stockholm. Att vi får det uppdraget beror på att Sverige har en lång bakgrund i Centralamerika med omfattande folkrörelseengagemang och engagemang från den socialdemokratiska regeringen. Det är det förtroendet som vi nu kan bygga på för att bistå människorna kortsiktigt, medelsiktigt och långsiktigt i Centralamerika.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Man är ändå mycket orolig, framför allt från den nicaraguanska ambassadörens sida här i Sverige. Man ser oerhört allvarligt på situationen och jämför den med den situation som rådde efter andra världskriget i Europa. Det fordrar en långsiktig insats. Kommer det på den konferens som Pierre Schori skall vara med på i Washington och på den konferens som tydligen planeras i Sverige i början av nästa år att finnas en långsiktig plan från Sveriges sida som då kan presenteras om hur mycket insatser som man tänker bidra med, och kommer det att framgå hur den planen ser ut på lång sikt?
Fru talman! Det kommer det att finnas. Det som jag avser att bidra med är att säga att det inte gäller att bygga upp det gamla utan att det gäller att bygga något nytt. Det som vi nu ser är nämligen också mycket av en rovdriftens revansch på människor och miljö. Man har haft en omfattande miljöförstöring under årtionden som har bidragit till att förvärra denna katastrof. Man har haft rovdrift på människor genom att tvinga ut dem i fattigdom och slum och politiska och ekonomiska orättvisor. Även det skall man åtgärda för att det skall bli en långsiktig återhämtning i detta område. Det gäller inte bara återuppbyggnaden. Detta är en politisk, ekonomisk, social och kulturell återuppbyggnad som skall bli hållbar. Det kommer vi att bidra med. Och jag är inte säker på att den kunskapen finns på alla håll.

Fru talman! Jag riktar mig till miljöministern. I måndags var miljöministern ute och framförde sin positiva syn på ett fortsatt bygge vid Hallandsåsen. I tisdags presenterades en svidande rapport från regeringens tunnelkommission som har granskat orsakerna till att tunnelbygget vid Hallandsåsen blev en katastrof med gifter och miljöskandaler som kännetecken. Det visar sig att det finns bristande miljökonsekvensbeskrivningar, och det kan man ju tolka som att eftersom det är ett statligt verk gör man som man vill, och vattendomstol och länsstyrelse rättar sig efter statens pipa. Man behandlar alltså inte alla lika, eller också så behandlar man alla lika dåligt. I varje fall är hanteringen skrämmande.
Fru talman! Jag vill först och främst säga att jag är glad för att ha fått den här frågan. Jag har hela tiden sagt med början vid ett besök i Båstad - jag tror att det var mitt första besök som statsråd utanför Stockholm, och jag tyckte att det var viktigt att göra det just i Båstad - att en fortsatt utbyggnad av järnvägar i Sverige och i Europa är väldigt viktigt ur miljösynpunkt. Det är också viktigt att ha en dubbelspårig järnväg längs västkusten. Därför vore det bra om man kunde fortsätta att genomföra tunnelbygget, men, har jag gång på gång tillagt, under de bestämda förutsättningarna att man får mycket starka miljögarantier för att bygget går att fullfölja och med den restriktionen att det inte heller får kosta för mycket. Nu har vi fått Tunnelkommissionens rapport. Jag håller med om att det i den finns en hel del kritik. Vi håller nu på att gå igenom denna kritik. Det finns redan i dag en hel del som man kan säga. Vi måste skärpa översynen. Om det är som Kjell-Erik Karlsson har sagt om att statliga myndigheter här behandlas på ett liberalare sätt än andra skall det naturligtvis upphöra. Vi måste bygga in miljöhänsyn tidigt i denna process när det gäller stora projekt. Och vi måste också skärpa användningen av kemikalier i sådana projekt. Det är några av de saker som jag redan nu kan säga att vi måste arbeta med. Sedan kommer det säkert att finnas ytterligare en hel del.
Fru talman! Tätningsmedlet kemikalien Rhoca Gil som förgiftade både människor och djur anser utredarna skulle ha anmälts till tillståndsmyndigheten - som om det skulle ha hjälpt. Nu vill granskningsgruppen använda en kemikalie som heter TACSS. Det är en kemikalie som har fått mycket kritik i Norge där den tidigare har använts. TACSS är baserad på isocyanater och dibutylftalat, ämnen som har visat sig ge hormonhämmande effekter på fisk och möjligen även på människor. Ett exempel på dess effekt är att vid prov på råttor har man sett att testiklarna krymper. Min fråga till miljöministern blir: Vad avser miljöministern som högste ansvarig för miljön att göra för att i fortsättningen undvika att man använder kemiska medel av typ TACSS, medel som orsakar ytterligare miljökatastrofer, eller skall tunnelbyggarna riskera att få krympta testiklar?
Fru talman! Jag har just sagt att just användningen av kemikalier kanske är den viktigaste erfarenheten från tunnelbygget i Båstad. Om det finns planer på att använda en annan kemikalie - vilket jag inte känner till - som har de effekter som nyss har beskrivits, är jag fullständigt övertygad om att den kemikalien inte kommer att användas i en mycket eventuell framtida fortsättning av tunnelbygget. Jag tror inte att jag överdriver alls om jag säger att om tunnelbygget skall drivas vidare kommer detta att vara det projekt som har fått genomgå den hårdaste miljögranskningen någonsin i Sverige, och det inkluderar även kemikalier.
Fru talman! Jag hade faktiskt också tänkt ta upp frågan om Hallandsåsen. Jag tillåter mig att göra det. Vad miljöministern nu säger är ju att det fanns en hel del kritik i Tunnelkommissionens rapport, och det är ju sant. Det fanns en hel del kritik i den, inte minst mot regeringen, mot att regeringen fattade beslut om projektet innan den över huvud taget hade prövat om projektet fick genomföras. Det är därför som det är litet märkligt att miljöministern går ut och talar om att tunneln bör byggas och gör det dagen innan han själv enligt egen utsago haft tillgång till och läst det material som Tunnelkommissionens rapport utgör. Det är ju ändå en signal om att regeringen utan att ha läst materialet tycker att någonting skall komma att ske. Därför undrar jag vilken slutsats av det egna agerandet som miljöministern drar av Tunnelkommissionens kritik på den punkten. Skall regeringen gå ut och ha åsikter i sådana här frågor dagarna innan ett material kommer och som regeringen själv inte har läst och som är avgörande för frågans behandling? Vad tycker miljöministern om det?
Fru talman! Jag tänker som miljöminister inte anpassa vad jag säger till vilken veckodag jag säger det eller till hur det ser ut i förhållande till en kommissionsrapport som skall läggas fram. Jag har hela tiden sagt, och jag har svårt att se att någon egentligen inte skulle kunna hålla med mig om det, att det är bra att tunnelbygget kan genomföras därför att vi behöver satsa på järnvägar, inte minst av miljöpolitiska skäl. Jag kom från Buenos Aires för två dagar sedan. Och om vi skall ha någon möjlighet att i Europa och i USA möta hotet från de framtida klimatförändringarna måste vi satsa på järnvägar. Men jag har också sagt - jag sade det i Båstad den 4 november, och jag sade det i Malmö i måndags - att det förutsätter en stenhård miljöprövning och att det inte kostar för mycket. Och det kommer jag förmodligen att säga i morgon också. Jag kan inte anpassa mina uttalanden till veckodagar eller till hur det ser ut i relation till en rapport som kommer.
Fru talman! Det är väl ändå häpnadsväckande. Att man inte anpassar sig till veckodagarna är väl okej; det kan jag ha viss förståelse för. Men som regeringsföreträdare bör man väl ha någon liten anpassning till att det snart kommer ett material som vi har beställt och som rimligen måste ha ett värde i regeringens bedömning. Den lilla anpassningen kunde väl miljöministern ändå vara hygglig och göra och alltså vänta på den dagen materialet kommer, oavsett veckodag. Miljöministern säger ju också andra saker dagen innan, t.ex. att det naturligtvis finns ett tak för hur mycket pengar som kan plöjas in i det här projektet för att det skall accepteras. Då undrar jag som enkel riksdagsman: Kan miljöministern tala om var det här taket ligger? Hur mycket är miljöministern och regeringen beredda att satsa för att klara miljökraven. Var ligger alltså det tak som miljöministern nämnde förra veckan?
Fru talman! Vi har en mycket uppskakande händelse bakom oss i Båstad i samband med tunnelbygget. Jag har försökt att hantera den på ett intellektuellt hederligt sätt genom att hela tiden säga samma sak: Det vore bra om vi kunde bygga tunneln. Det vore bra nu, lika väl som det vore bra när det en gång beslutades. Men det förutsätter mycket hårda miljögarantier och att det inte kostar för mycket. Nu har vi ju fått rapporten från Tunnelkommissionen, som i och för sig inte behandlar frågan om fortsättningen av arbetet, utan som behandlar frågan om hur det kunde gå så illa, vem det är som bär ansvaret och vad kan vi lära oss av detta. Jag har från första stund sedan jag tog del av rapporten försökt lära mig om detta. Om ett tag kommer Banverkets rapport där man diskuterar vilka alternativ som nu finns. Det är då som vi kan gå in och börja göra miljögranskningen. Det är då som vi kan gå in och börja fundera på frågan om hur mycket det kostar. Det vore skäligen orimligt, tror jag, att nu säga var det här taket ligger.

Fru talman! Jag har en fråga till skolministern. fr.o.m. höstterminen i år måste alla elever ha godkända betyg i kärnämnena för att vara behöriga att komma in på gymnasieskolans nationella program. Detta tycker jag är rätt och riktigt. Jag stöder detta eftersom effekten måste bli ett tydligt krav på eleven, föräldrarna, skolans personal och politiker att tillsammans skapa de resurser som gör det möjligt för de här eleverna att tillägna sig kunskapen och minst betyget Godkänd. Det är dock alltid några elever som kommer i kläm när en ny reform träder i kraft. Elever som i våras gick ut nian utan godkända betyg i kärnämnena är därmed inte behöriga att fortsätta på ett nationellt program på gymnasiet. Vidare finns det nu elever som går i nian och som inte hinner komma i kapp för att få betyget Godkänd. Jag tänker främst på elever som har uttalade läs och skrivsvårigheter, dyslexi, och dyskalkyli - ibland i kombination med MBD och DAMP. Dessa elever måste nu få riktad specialundervisning. Vidare behövs det insatser som gör det möjligt för dem att ta igen den kunskap som har gått förlorad.

Fru talman! Jag tackar för svaret och kan konstatera att skollagen inte ger utrymme för dispens när det gäller kommunens skyldighet att bereda plats i gymnasieskolan för elever med icke godkända betyg i kärnämnena. Däremot ges det i Skolverkets författningssamling en viss öppning. När det gäller tillämpningen av betygskriterierna beskrivs där att om särskilda skäl föreligger med hänsyn till personliga förhållanden hos enskild elev, så kan man bortse från vissa kriterier vid betygsättningen. Lärarna anmodas således att vid betygsättningen ta hänsyn till elevens handikapp och bedöma elevens möjligheter till fortsatta studier på ett nationellt program. Detta kan vara en möjlighet men jag ser också att det kan finnas en viss risk med en sådan bedömning. Det kan ju bero på bristande resurser och kunskaper i skolan. Jag ser alltså en fara i att man kanske sätter ett bättre betyg beroende på att man bedömer elevens handikapp på ett visst sätt. Det är därför viktigt att, som skolministern säger, fortsätta med att titta på de insatser som görs för att se till att de här eleverna får betyget Godkänd och därmed kan gå in på ett nationellt program.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ulrica Messing. Det gäller de ekonomiska förutsättningarna för idrotten. Riksdagen beslutade för ett flertal år sedan om ett vinstdelningssystem mellan AB Svenska Spel och idrottsrörelsen eftersom balansen i fördelningen tidigare varit alldeles för skev. Detta är nödvändigt eftersom statens, ofta ganska offensiva, agerande på spelmarknaden är avgörande för idrottsrörelsens samlade ekonomi.
Fru talman! Som ledamoten säkert vet är just nu en stor idrottspolitisk utredning ute på remiss. Remisstiden går ut den 1 december. Jag skall ta in alla remissvaren och grundligt läsa dem. Under nästa år återkommer jag till riksdagen med ett förslag om en ny idrottspolitisk proposition. Där skall vi bl.a. diskutera de ekonomiska förutsättningarna för idrotten. Som idrottsminister tycker jag att det är oerhört viktigt att i fråga om statens bidrag, statens pengar, till idrottsrörelsen precis som till andra folkrörelser värna om mångfalden och bredden och också bejaka de små idrotter som inte alltid har möjlighet att komma in i medierna eller som inte alltid får de största tidningsrubrikerna. Jag är också väl medveten om att det beträffande idrottens förutsättningar att överleva i framtiden inte går att enbart luta sig mot statsbidrag eller bidrag från kommunerna. Det behövs också ett brett stöd via exempelvis sponsring. Men självklart gäller det, som sagt, att genom statens pengar värna mångfalden och bredden inom idrottsrörelsen och att bejaka att alltfler av våra barn och ungdomar även i fortsättningen kan engagera sig inom rörelsen.
Fru talman! Nu nämnde inte statsrådet Messing spelmarknaden. Jag vet inte om det berodde på att hon inte tycker att det skall komma mer pengar från just spelmarknaden. Jag tycker att det är olyckligt att staten är så pass offensiv som den har varit det när det gäller spel. Jag är av den principiella åsikten att pengarna från spel på idrott till stor del skall tillfalla idrotten.
Fru talman! Om jag inte kommer ihåg helt fel avsatte vi i årets budget 105 miljoner från Svenska Spel till idrotten, och vårt förslag är att öka det ytterligare med 5 miljoner. Vi har gjort en ommöblering bland andra anslag. Totalt avsätter vi ungefär 500 miljoner kronor på idrottsrörelsen. Det kommer att finnas anledning för oss att, när vi tittar på vad den idrottspolitiska propositionen skall innehålla, fundera över om det är en rimlig avvägning. Men det är ju självklart så att de pengar som vi får in på spel också skall gå till andra verksamheter som regeringen och riksdagen prioriterar.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Klingvall. Familjerådslag är en metod att arbeta med utsatta barn och deras familjer. Familjerådslag bottnar i en tro på familjens och nätverkets kraft. Det handlar om att ge föräldrar tillbaka förtroendet, tron att de faktiskt är de mest betydelsefulla personerna i ett barns liv, trots att det har gått snett någonstans på vägen. Erfarenheterna från det här sättet att arbeta är mycket goda. En stor majoritet av de föräldrar som har varit med om det är positiva. Den här metoden kommer ursprungligen från Nya Zeeland, men den har använts i ett tiotal försökskommuner i Sverige de senaste åren. En utvärdering av FoU är just på väg att bli klar. Man har redan i flertalet av försökskommunerna bestämt sig för att permanenta den här verksamheten.
Fru talman! Det här är en spännande verksamhet. Jag har själv besökt bl.a. Sundsvall och tagit del av verksamheten. Jag har också tagit del av den verksamhet som bedrivs i Nya Zeeland och som vi tagit till oss i Sverige, inte riktigt likadant som där utan anpassad till svenska förhållanden. Den här verksamheten har som den ser ut varit framgångsrik. Jag har inte tagit del av utvärderingen. Som jag förstod på frågeställaren är den inte heller helt klar. Jag förutsätter att det här är en arbetsmetod som man kommer att ta till sig i den mån den verkligen ger positiva effekter. Det ser också ut som att den hittills gjort det ute i landets kommuner. Vilken roll jag kan spela i det ber jag att få återkomma till.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret så långt. Jag är glad åt den positiva inställning som jag kan skönja i svaret. I genomsnitt var tio personer med i rådslagen, vilket tyder på - tvärtemot mot vad vi många gånger har trott - att det finns ett nätverk kring de utsatta barnen och familjerna. Det gäller bara att mobilisera den kraften med hjälp av professionella socialtjänstarbetare. Det är en stor möjlighet för familjer, anser jag, att tillerkännas sin viktiga roll och få ett återupprättande av något som kan tyckas som ett misslyckande. I Nya Zeeland har man sedan 1989 skyldighet att dra in den utvidgade familjen i arbetet med barn som behöver hjälp. I Sverige har det dessvärre varit så att fyra av fem föräldrar som har erbjudits möjligheten har tackat nej till familjerådslag, förmodligen beroende på att metoden ännu inte är tillräckligt känd, men det kan också vara av andra skäl. På vissa håll anser också berörda socialsekreterare att deras yrkesroll förändrats markant genom den här arbetsmetoden så att de får lämna över makt och ansvar. Jag hoppas därför att statsrådet intar en kanske något mer positiv och aktiv opinionsbildande roll. Det är min följdfråga: Avser statsrådet att i den här frågan opinionsbilda för att göra den här arbetsmetoden mera känd? Avser statsrådet att ge socialarbetare möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling på det här området?
Fru talman! Det här är en metod att använda för att utveckla arbetet kring barn och familj. Det som är spännande och viktigt på det här området är naturligtvis att det finns en öppenhet, ett intresse och ett engagemang från socialarbetare men också från dem som står i ledningen ute i kommunerna, både tjänstemän och politiker, att driva på ett utvecklingsarbete. Det som så småningom kan bli min roll ber jag, som jag sade förut, att få återkomma till. Men självklart finns det ett stort intresse från oss som är engagerade i dessa frågor att följa utvecklingen och också skicka signaler när vi finner att det är metoder som verkligen ger bra resultat när det gäller att förbättra situationen, i det här fallet, för barn i Sverige.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till vice statsministern. Vi har upplevt i EU-debatten fler än en gång att de stora frågorna varit gurkor och bananer. Nu verkar det återigen som att bananerna är en av de stora frågorna i ett handelskrig mellan USA och EU. USA hotar nu med 100-procentiga strafftullar på bl.a. svenska varor därför att vissa länder inom EU har gynnat gamla koloniländer i Afrika. Detta kommer att få konsekvenser för ett stort antal svenska företag. Det företag jag tänkte ta upp är ett företag i min egen kommun, nämligen Brio Leksaker, som gick ut och varslade 185 anställda plus ytterligare 50 vid en underleverantör därför att strafftullarna träder i kraft den Min fråga är mycket enkel: Hur har den svenska regeringen agerat, och hur har man tänkt göra framöver?
Fru talman! Det här måste för allmänheten vara en totalt obegriplig fråga som får väldigt allvarliga konsekvenser för många anställda. EU och USA är oeniga om varifrån EU skall köpa sina bananer. Amerikanerna anser att de missgynnas av denna bananregim. Amerikanerna vet att vi precis inte varit tillskyndare av detta. Vi har tyckt ganska väl om vårt normala sätt att införskaffa bananer. Likväl drabbas alla EU-länder av USA:s bannbulla, och flera småföretag i Sverige drabbas mycket hårt. Handelsminister Leif Pagrotsky har av det skälet i Washington direkt med den ansvarige statssekreteraren Steward Eisenstadt tagit upp denna fråga och tydliggjort hur kritiska vi är. Vi menar att det är helt otillständigt av USA att göra listor på det här sättet som drabbar enskilda fabriker. Jag vet många som drabbas. Jag vet att Leif Pagrotsky särskilt tog fram Annas Pepparkakor i sammanhanget, som inte har ett dugg med detta att göra. Det är ett tydligt exempel. Brio kunde ha varit ett annat för att göra det tydligt hur fel det är. Denna kritik har vi alltså på ett mycket ampert sätt framfört till USA. Vi hoppas att de tar intryck.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag förutsätter att både vice statsministern och jag kommer att följa frågan här i kammaren.
Fru talman! Frågan har delvis redan varit uppe i dag. Det gäller det stora problem vi har med skolk i gymnasieskolorna. Jag har en färsk rapport i dag som visar att vi har gymnasieskolor där skolket uppgår till nästan 20 % på en dag. Det är för mycket för att man skall kunna bedriva en meningsfull undervisning. Därför blev jag litet förvånad över resonemangen här innan om huruvida det är så att skolk finns på gymnasiet eller inte. Av gymnasieförordningen framgår att eleven måste anmäla förhinder och att rektorn skall godkänna det om man över huvud taget inte tänker gå på lektionerna. Annars är det otillåten frånvaro. Gymnasieförordningen är väldigt tydlig på den här punkten. Eller är det så att regeringen har planer på att ändra gymnasieförordningen så att det inte längre skall finnas någon skyldighet för elever i gymnasieskolan att anmäla frånvaro eller begära ledighet?

Fru talman! Det var för väl det. Det vore förfärligt med en förändring. Däremot är det uppenbart att man måste informera om vad som sägs i gymnasieförordningen. Jag delar uppfattningen att vi har en bra förordning, och jag ser fram emot att man tydliggör vad som gäller. De senaste undersökningarna om varför elever skolkar visar att huvudorsaken i gymnasiet är att eleverna inte orkar med den stora kärnan av basämnen. De har svårt att hänga med i undervisningen och de har inte lärt sig att de skall vara i skolan - de har alltså skolkat redan i grundskolan. Här har regeringen möjlighet att göra en hel del genom att förändra i den gymnasieproposition som man har lagt fram.

Fru talman! Jag vänder mig till vice statsminister Jag är alldeles ny här i riksdagen och har en fråga angående arbete och levnad. En lärorik organisation och en organisation i utveckling kännetecknas av ett positivt klimat. Detta positiva klimat har jag mötts av, både från anställda och från äldre kolleger. Så långt är det bra, tack för det. Ändå tror jag att organisationen kunde utvecklas än mer om man på ett mer formellt sätt tog vara på de ännu oförstörda ögon och andra erfarenheter som alla nya har. Jag undrar om regeringen har tänkt att ta något initiativ för att ta vara på de nya ledamöternas erfarenheter när det gäller organisation och arbetsformer.
Fru talman! Detta är en viktig fråga. Till denna kammare har det valts 349 personer som har fått svenska folkets förtroende. Då är det naturligtvis viktigt att först och främst riksdagen gör det som Willy Söderdahl frågar efter. Jag tror också att varje parti har anledning att ta ordentligt hand om framför allt sina nyvalda ledamöter. Kan vi från regeringen dessutom göra något är vi inte främmande för det. Men det finns mer näraliggande instanser att gå till.

Fru talman! Problematiken med att så många människor som kommer till vårt land och tar den här typen av lån hänger ihop med deras problem att integreras i det svenska samhället. Många av de människor som kom hit under 90 talet av asylskäl har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. De kom hit i en tid då vi upplevde en stark lågkonjunktur med mycket hög arbetslöshet. De s.k. lättare jobb som många skoltrötta svenskar eller invandrare med bristande kunskaper i det svenska språket tidigare kunde få finns inte längre. Vi får rikta in oss på att öka integrationen i samhället, och då är arbetsmarknaden central. Vi måste öka undervisningen i svenska språket för de människor som kommer hit från andra länder. Det måste bli lättare för dessa människor att kunna tillgodoräkna sig sin gamla utbildning. Detta arbetar vi hårt med just nu, men det gäller naturligtvis också attityder. De människor som i dag tar hushållslån skulle aldrig få lån i en vanlig bank. Det är därför som den typen av lån behövs. Jag vet att det finns problem och att många hamnar i en skuldfälla just för att de inte har ett jobb och inte kan amortera på lånet. Det finns ett högt socialberoende i den gruppen. Därför har taket sänkts för att man den vägen skall försöka minska låneberoendet. Räntan ligger på en nivå som är förknippad med räntan på studielån plus 1,5 % som motsvarar någonting som kallas för riskbonus. Vi har alltså skärpt reglerna för 1999. Jag är beredd att följa detta. Ingen av oss tjänar på att ha ett system där vare sig vi får tillbaka pengarna eller som med automatik leder till att människor hamnar i ett låneberoende.

Fru talman! Jag tror inte att Marianne Andersson och jag har olika uppfattningar. Jag tror att vi båda inser att det här är ett problem. Vi har gjort en del justeringar nu. Vi försöker på olika sätt att minska lånebehovet för att öka integreringen. Varken Marianne Andersson eller jag vill att någon av de människor som kommer hit skall hamna i en skuldfälla. Jag skall personligen följa de förändringar som vi nu har gjort, vilka skall träda i kraft under 1999, för att se om de leder in på rätt väg.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Schori. Statsrådet Schori har vid skilda tillfällen betecknat det som ett ömsom "Kafkaliknande" ömsom "oönskat" tillstånd att vuxna utländska medborgare, som genom ett adoptionsbeslut av svensk domstol har blivit adopterade av svenska par, av Statens invandrarverk har kunnat förvägras uppehållstillstånd och utvisats ur landet. Det finns åtminstone två uppmärksammade fall på senare tid som belyser denna problematik. Nu undrar jag: Vad avser statsrådet och regeringen vidta för åtgärder i syfte att undanröja denna fullständigt absurda rättsordning?
Fru talman! Det sitter en utredning som arbetar med frågan. Jag förväntar mig att de jobbar skyndsamt och effektivt med inriktning på att vi skall undvika Kafkaliknande situationer i framtiden.
Fru talman! Har statsrådet någon uppfattning om när detta kan komma till stånd? Det är ju angeläget att dessa personer får ett beslut om att de så snart som möjligt kan återkomma till Sverige. Det är inte tillfredsställande att vi har den här tidsutdräkten.
Fru talman! Det kommer inom kort.
Fru talman! Jag undrar hur miljöminister Kjell Larsson ställer sig till handelsminister Leif Pagrotskys uttalande om att det borde kosta max 100 kr per bil att köra över Öresundsbron. Anledningen till detta var att slå vakt om färjenäringen, men också att begränsa de försämringar av miljön som den ökade biltrafiken medför. I miljöprövningarna av bron utgick man från att maximalt 10 000 fordon per dygn skulle trafikera bron. Vänsterpartiet motsatte sig detta och ansåg att detta var mer än vad natur och människor i Öresundsregionen tål. I regeringsdeklarationen finns en mycket tydlig ambition att fortsätta den ekologiska omställningen, och vid Öresundsträffen i måndags gav miljöministern uttryck för att ambitionerna att miljöanpassa transportsystemet skulle fortsätta. Min fråga är om miljöministern anser att det är förenligt med ambitionerna att miljöanpassa transporterna att ta ut en avgift på 100 kr per bil.
Fru talman! Jag ser positivt på de effekter som Öresundsbron kommer att innebära. Den integration - kulturellt, ekonomiskt och socialt - som bron kommer att lämna möjligheter till är väldigt spännande och kan leda till en väldigt spännande framtid i Skåne, på Själland, i Malmö och i Köpenhamn. Jag ser också en styrka i att den här bron har byggts under en mycket stark miljödiskussion, därför att det har lett till att miljöfrågorna i samband med brobrygget och de framtida transporterna har uppmärksammats. Jag sade i Malmö att det är viktigt att se till att avtal följs, Koncessionsnämndens beslut osv. Jag sade också att det är viktigt att se till att den nya förbindelsen inte innebär onödigt ökade påfrestningar på miljön. Det kommer att bli vissa påfrestningar just genom den integration och den ökade trafik som den kommer att leda till. Därför måste man se till att gynna kollektivtrafiken på bilismens bekostnad. Det var, inom parentes sagt, just i det sammanhanget som jag förde in resonemanget på Öresundsbron, som vi var inne på tidigare. Det innebär att jag i dag inte ser något skäl att sänka priset för privatbilismen. Men kan man göra det i en framtid för att ytterligare underlätta kontakterna, utan att man får negativa effekter på miljön, är jag mycket villig att pröva den frågan.
Fru talman! Vid samma Öresundsting presenterades även en mängd fakta om vad den ökade biltrafiken kommer att medföra. Jag var också där och märkte att de flesta av de ambitioner som har beslutats i denna riksdag när det gäller kvävereduktion m.m. grusas av den enorma ökning av trafik som förväntas när bron har invigts.
Fru talman! Jag vore väl litet hycklande om jag skulle säga att vi planerar initiativ. Det gör vi inte. Men jag lovar att ta del av den information som Karin Svensson Smith kunde ta del av i Malmö för att se om det föranleder några initiativ. Sedan vill jag bara säga att det som Karin Svensson Smith har sagt har ytterligare visat hur viktigt det är att försöka se till att främja kollektivtrafiken i samband med att bron öppnas och under den första tiden som bron är i drift.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Det har av och till resonerats och debatterats en del om biståndet till Indien. Jag tror att det vore angeläget att få framtida förhållanden för biståndet dit något utrett.
Fru talman! Man behöver inte vara internationalist som Alf Svensson eller vice talman för att vara engagerad i frågan om Indien. I Indien finns ju lika många fattiga som i hela Afrika, och Indiens framtid berör hela klotet när det gäller miljö och säkerhetspolitik osv. Därför är också många i vårt land sedan många år mycket engagerade i vår relation till Indien. Det var därför en stor chock för oss när man i maj i år inledde kärnvapensprängningar i Indien, vilket sedan också följdes i Pakistan. Då sade svenska regeringen upp sitt samarbetsavtal med Indien, som var undertecknat 1997 och löpte på tre år. Det skulle ha inneburit 900 miljoner kronor på tre år. Det gick inte att kombinera med denna satsning på kärnvapen. I går löpte avtalstiden ut. Därför har regeringen i dag fattat beslut om framtiden. Vi har sagt att vi som en första åtgärd, utan att ta ställning till det vida samarbetet med Indien, kommer att ge Sida i uppdrag att för 1999 ta i anspråk högst 40 miljoner kronor för flaggskeppet i vårt samarbete, det s.k. Loc Jumbishprojektet, som gagnar fattiga kvinnor och barn med primär undervisning. Det är ett projekt som har blivit en förebild för resten av världen och som vi finansierar tillsammans med England, Norge och den indiska regeringen. Detta är det steg som vi tar i dag plus att vi efter särskild prövning medger enstaka projekt som kan vara till ömsesidig nytta för näringsliv, forskning och miljö. Men det är alltså fråga om en ganska dramatisk nedskärning från 300 miljoner kronor per år till 40 50 miljoner kronor, förutom de s.k. följdleveranser som finns på biståndssidan. Sedan får vi se vad som händer därefter, år 2000. Detta är det beslut som regeringen har fattat i dag.

Därmed är dagens frågestund avslutad. Jag tackar regeringens företrädare för att de har velat komma hit och svara på kammarens frågor och kammarens ledamöter för deras närvaro här i kammaren.

Fru talman! Per-Samuel Nisser har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att universitetet i Karlstad skall få resurser, kort och långsiktigt, för att nå den kvalitet som krävs för ett universitet. Det är riktigt att det kommer att krävas ytterligare resurser, framför allt för att bygga upp forskning och forskarutbildning vid det nya Karlstads universitet såväl som vid de nya universiteten i Växjö och Örebro och så småningom vid Mitthögskolan. Den socialdemokratiska regeringen startade den kraftiga utbyggnaden av den högre grundläggande utbildningen. Detta är en utbyggnad som regeringen avser att fullfölja så att 68 000 utbildningsplatser kommer att ha tillskapats under perioden 1997 till 2000. Det var den socialdemokratiska regeringen som under föregående mandatperiod formulerade kriterier för vad som krävs för att bli universitet. Dessa kriterier antogs av riksdagen. Regeringen har verkat för att permanenta resurser avsatts till forskning vid de mindre och medelstora högskolorna så att forskningen vid dessa har kunnat utvecklas och kan fortsätta att utvecklas.

Karlstad, Växjö och Örebro benämningen universitet fr.o.m. den 1 januari 1999 är ett viktigt beslut för den framtida utbildnings och forskningspolitiken i Sverige. Beslutet innebär också ett åtagande från regeringens sida om ytterligare resurser till de nya universiteten. Framför allt behövs nya resurser för att förstärka kvaliteten i forskningen och forskarutbildningen. Att bygga upp ett eller flera universitet är ett långsiktigt åtagande för regeringen. Regeringen kommer att återkomma till riksdagen i denna fråga i vårpropositionen 1999.

Fru talman! Utbildningsminister Thomas Östros! Jag får tacka för svaret. Interpellationen tar ju upp den fråga som utbildningsministern nämnde här om hur det kommande universitetet i Karlstad skall ges förutsättningar att kunna utvecklas till ett bra universitet med hög kvalitet där elever och studenter får en så god utbildning att de har möjlighet att konkurrera väl ute på arbetsmarknaden. Bakgrunden är ju att ett antal högskolor blev granskade av Högskoleverkets expertgrupp, som det heter. Det är ett antal sakkunniga som sitter i denna expertgrupp. Den är inte politiskt tillsatt. Den fick i uppdrag redan i fjol, 1998, att se över olika kriterier och hur dessa uppfylls. Man lämnade sitt svar under våren 1998. Det gällde, som utbildningsministern sade, Karlstad, Örebro, Växjö och Mitthögskolan. Deras bedömning var att Karlstad var den enda av dessa som uppfyller deras kriterier och krav. Men sedan utsåg regeringen under sommaren Karlstad, Man kan notera att Högskoleverkets expertgrupp ansåg att för att Karlstad skulle kunna ges styrka att utvecklas till ett universitet med hög kvalitet krävdes en fördubbling av resurserna för forskning och forskarutbildning. Den här frågan kom ofta upp i valrörelsen, inte minst i Värmland. Socialdemokraterna sade hela tiden att Karlstad skulle få de resurser som krävdes för att nå målen. När den nya regeringen lämnade sin budgetproposition i början av oktober såg vi att det endast var 1999. Jag tycker att det är förvånande att regeringen inte fullföljer och ger de resurser som helt klart krävs. "Det är riktigt att det kommer att krävas ytterligare resurser, framför allt för att bygga upp forskning och forskarutbildning vid det nya Karlstads universitet såväl som vid de nya universiteten i Växjö och Örebro och så småningom vid Mitthögskolan." Den skrivningen tycker jag är mycket positiv. Dock ställer jag mig frågan om regeringen verkligen kommer att ge dessa nödvändiga medel. Utbildningsministern skriver vidare: "Regeringen kommer att återkomma till riksdagen i denna fråga i vårpropositionen 1999." Om detta inte sker finns det som jag ser det en risk att Karlstad och de andra nya universiteten inte ges möjlighet till en god kvalitet. Moderaterna har alltid ställt kvaliteten i främsta linjen. Att här utse högskolor till universitet och inte skicka med som jag ser det nödvändiga och tillräckliga resurser kan medföra att det blir olika rang på olika universitet. Det vore mycket olyckligt som jag ser det. Därför vill jag fråga utbildningsministern om han ser en fara i det senare som jag tar upp här, detta med olika rang, om nu Karlstad inte får de nödvändiga resurserna för forskning och forskarutbildning.
Fru talman! Jag välkomnar Per-Samuel Nissers engagemang för universitetet i Karlstad. Jag hoppas att det nu också gäller det parti som Per-Samuel Nisser företräder. För vi behöver verkligen breda politiska överenskommelser när det gäller forsknings och universitetspolitiken. Där har ju Moderaterna svajat lite grann. Det har varit vissa diskussioner om bygdehögskolor och annat. Men om Per-Samuel Nisser nu antyder att ni förändrar er politik så tycker jag att det är väldigt positivt. Jag hoppas också att det inte bara gäller Karlstad utan att det också gäller Växjö och Det beslut som regeringen fattade i somras om att utnämna tre nya universitet från den 1 januari är ett viktigt beslut. Vår bedömning var att de uppfyller kriterierna. Men universitetsstämpeln är inte ett sätt att säga att nu är det färdigutvecklat. Det kommer att krävas mer resurser. Vi kan titta på den resursutbyggnad som pågår om vi ser till antalet studenter. Högskolan i Karlstad får under perioden 1997-2000 2 400 nya permanenta platser. Högskolan i Växjö får 2 600. Högskolan i Vi är mitt uppe i någonting unikt i svensk utbildningspolitik. Det är en mycket stark expansion av högre utbildning efterfrågad av arbetsmarknaden, efterfrågad på grund av internationalisering och efterfrågad på grund av ett ökat omvandlingstryck i Sverige. Det är en utbyggnad över hela landet - inte minst vid de tre ställen som nu blir universitet. Dessutom har dessa ett antal år bakom sig med förstärkning av forskningsresurser. Men det behövs mer resurser för att de skall bli högkvalitativa universitet. För mig är det tveklöst så att vi inte skall ha en utveckling mot olika typer av klassificeringar av universitet i kvalitetstermer. Det har varit socialdemokratisk politik länge, och den politiken kommer vi att fullfölja. Däremot är det viktigt att se till att bredda högskoleutbildningen så att fler delar av landet får tillgång till den. De här tre nya universiteten är ett väldigt viktigt steg i detta. Regeringen kommer att återkomma med närmare förslag i vårpropositionen.
Fru talman! Utbildningsministern antyder att vi svajar. Jag tror inte att Moderaterna svajar. Vi har med i storleksordningen en halv miljard, 500 miljoner kronor, mer vad gäller högre utbildning och forskning. Vad gäller Karlstad är det, om vi plockar ut den delen, 25 miljoner kronor mer som vi har avsatt i vårt budgetförslag. När det gäller målet tror jag att det är rätt tydligt att vi inte svajar i den frågan. Jag ställer mig ändå frågan om den tidigare regeringen med förre utbildningsministern Carl Tham hade rent politiska motiv och gjorde politiska bedömningar när man utsåg de tre högskolorna till universitet. Tanken kan lätt komma eftersom utnämningen skedde endast några få månader före valet. När sedan regeringen inte ger de resurser som vi alla - och tydligen även utbildningsministern - anser krävs kan resultatet bli att det enda som sker är att man byter skylt från högskola till universitet. Jag hoppas och förutsätter att regeringen nu tar det ansvar som krävs. Att Karlstad högskola blivit universitet är mycket positivt. Högskolan, dess personal och ledning har gjort ett enormt bra arbete för att nå den kvalitet som nu ligger till grund. Det kommer att ge många elever en bra utbildning och möjligheter till arbete. För Karlstad och Värmland som region är allt detta mycket viktigt och innebär en positiv utveckling. Universitetet i Karlstad kommer att ge en utvecklingsmöjlighet dels genom välutbildade elever, dels genom att näringsliv och företag samarbetar med universitetet. Det gäller även förtag som utvecklas, knoppas av och startas kring universitetet. Det är en möjlighet som är till nytta både för Värmland och för Utbildning och forskning av hög kvalitet är som jag ser det nyckeln till att Sverige framgent skall kunna utvecklas och kunna konkurrera med andra regioner. Denna enorma möjlighet måste vi kunna ta till vara. Vi måste gemensamt se till att Karlstad får de resurser som krävs så att detta blir möjligt. Jag vill avslutningsvis fråga utbildningsministern om han kan lova att det i vårpropositionen finns de medel som vi båda vet är nödvändiga för att Karlstad universitet skall kunna utvecklas till ett lärosäte med goda utvecklingsmöjligheter och en hög kvalitet.
Fru talman! Jag välkomnar verkligen engagemanget från Moderaterna. Lite grand är det väl som så ofta när man bestämmer sig för att se att vinden har vänt och tiden är ny och då blir extra engagerad och vill vara lite mer offensiv än dem som har drivit utvecklingen. Det är bra om vi får en politisk enighet om utbyggnaden av universiteten. Det är klart att det steget inte innebär att de är färdigutvecklade. Det kommer att behövas mer resurser. Det kommer att finnas gott om tillfällen att ta upp den diskussionen i samband med vårpropositionen och andra propositioner som lämnas framöver. Per-Samuel Nisser antyder att det skulle finnas något slags politisk bedömning ett valår och inte en kvalitativ bedömning av Växjö och Örebro. Det vill jag bestämt avvisa. Den viktiga centrala kvalitetsbedömningen som görs är när Högskoleverket har prövat om dessa högskolor skall få eget vetenskapsområde eller inte. Skall de själva ha möjligheten och rätten att bedriva forskarutbildning och examinera doktorander? Det är den viktiga kvalitetsbedömningen. Den har Högskoleverket gjort, och det har tilldelat dem vetenskapsområden. När det gäller begreppet universitet är det lite mer mångtydigt än just vetenskapsområdesbedömningen. Det handlar om ett bredare perspektiv. Är högskolan av tillräcklig storlek? Har den tillräckligt med studenter och utbildningsprogram? Har den tillräckligt med forskningserfarenhet och allt detta? Har den tillräcklig infrastruktur i form av bibliotek och sådant? De kriterierna lades fast av riksdagen efter regeringens proposition 1997. Min bedömning är, och regeringens bedömning var då, att de uppfyller dessa kriterier. Men de behöver naturligtvis också en utveckling framöver som gör att de förstärks inom forskarutbildningen och när det gäller forskningsresurserna. Vi ämnar återkomma med förslag om den framtida forsknings och högskolepolitiken. Jag hoppas verkligen att denna interpellationsdebatt signalerar en omvändelse från Moderaterna framöver.

Fru talman! Johnny Gylling och Tom Heyman har frågat mig vad jag avser göra för att stoppa utflaggningen av svenska fartyg samt för att skapa en långsiktig sjöfartspolitik för Sverige.

1998 är enligt min bedömning positiv för svensk sjöfart. Jag anser därför att jag med visst fog kan säga att det nu finns förutsättningar för en stabil sjöfartspolitisk utveckling för att trygga tillväxt och sysselsättning på detta område.
Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret på min interpellation. Naturligtvis välkomnar jag den överenskommelse som ministern bidragit till att göra med sjöfartens parter. Tyvärr har regeringens budgetproposition skapat onödig turbulens inom sjöfartsnäringen och förmodligen bidragit till att ett större antal fartyg anmälts för utflaggning från Sveriges handelsflotta. Detta är att beklaga. Det är också att beklaga att regeringen inte uppfyllt det löfte som den förra regeringen, också den socialdemokratisk, gav till näringens parter, nämligen att införa ett s.k. nettostöd, vilket skulle väsentligt förbättra konkurrensmöjligheterna för svensk sjöfart. Bruttostödet lär motsvara ca 70 % av sociala avgifter medan nettostödet i princip motsvarar 100 %. Jag är medveten om att näringsministern nyligen fått denna fråga på sitt bord och inte kan lastas för tidigare givna löften, men regeringen bör känna ett stort ansvar i frågan. Direkt vill jag deklarera att vi kristdemokrater inte har som mål att föreslå olika slags subventioner och stöd för näringars överlevnad. Subventionsvägen är ingen bra väg att gå. Men samtidigt anser vi att Sverige inte skall frånsäga sig möjligheten att ha en egen handelsflotta. Sveriges kunnande på sjöfartsområdet är stort, och det finns många skäl att slå vakt om sjöfarten. Subventionsfrågan måste drivas inom EU. Fru talman! I december 1996 antog riksdagen ett långsiktigt sjöfartspolitiskt beslut som innebar dels att sjöfartens möjligheter skulle tillvaratas som en konkurrenskraftig exportnäring för att stärka handelsbalansen, dels att den svenska handelsflottan skulle tillförsäkras rimliga konkurrensvillkor. Staten tog på sig ett ansvar för att skapa dessa förutsättningar. Det är detta beslut som legat till grund för den sjöfartsutredning som nyligen presenterats av generaldirektören Birger Bäckström. Av denna utredning går också tydligt att utläsa att konkurrensmöjligheterna för den svenska handelsflottan är sämre än ett flertal andra EU-länders i dag. Jag citerar: "Det naturligaste och snabbaste sättet att likställa konkurrensvillkoren med andra EU-länders och Norges är att i Sverige genomföra motsvarande förändringar, som dessa länder har gjort vad gäller t.ex. beskattning och sociala avgifter. Konkurrensvillkoren blir då inte bara likvärdiga utan också mer jämförbara." Därefter konstaterar Bäckström att han är förhindrad att lägga fram förslag i skattefrågor. Det är alltså på det viset att Sverige avstår ifrån att ge sin egen handelsflotta samma villkor som andra länder inom EU/EES-området. Varför? undrar man. Uppenbart är att finansministerns hand vilar tung över denna fråga. Utredaren får inte föreslå skatteförändringar. Näringsministern väljer en sämre bruttomodell som stöd i stället för en snabb och tidigare utlovad lösning, nämligen nettomodellen. Var är långsiktigheten i detta beslut? Hur länge dröjer det innan utflaggningen börjar igen? Jag efterlyser alltså ett samlat beslut som skapar arbetsro och framtidstro för den svenska sjöfarten.

Fru talman! Även jag vill passa på och tacka näringsministern för svaret. Det har ju hänt en del sedan interpellationen skrevs. Med det beslut som regeringen har fattat förs tyvärr rederinäringen än längre ut i subventionsträsket. Direkta kontanta driftsstöd är aldrig en framkomlig väg för industrin. Regeringen delar ju uppenbarligen denna uppfattningen eftersom man på ett annat ställe i budgeten säger att statliga subventioner enligt svensk uppfattning är destruktiva för en näring som måste arbeta på en starkt konkurrensutsatt internationell marknad. Det gör ju sjöfarten. Men det här uttalandet gällde inte sjöfarten, utan det gällde skogsindustrin. Då skulle jag vilja fråga om det enligt näringsministerns uppfattning finns någon fundamental skillnad mellan att sälja tjänster i form av transporter och att sälja varor i form av pappersmassa. Om det finns en fundamental skillnad på detta, finns det då någon skillnad mellan att sälja tjänster i form av transporter på gummihjul och i form av transporter på vatten? Detta med direkta driftssubventioner kommer naturligtvis att skapa förväntningar, t.ex. hos Sveriges åkerier. Sedan halvårsskiftet sitter de i samma hårda internationella konkurrens i och med att cabotagereglerna har ändrats.
Fru talman! Låt mig först kommentera det Johnny Gylling sade. Den s.k. nettomodellen som diskuterades tidigare har exakt samma värde som bruttomodellen. Nettomodellen utgick ifrån en subvention på 29 000 för de svenskt anställda. Den utgick ifrån att man inte skulle betala sociala avgifter för de andra. Vi är alltså överens med sjönäringen och de fackliga organisationerna om att detta har exakt samma värde som bruttomodellen. Fördelen med bruttomodellen är helt enkelt den att den ger en annan trygghet för de anställda. Man får sin lön och man har rimliga avtal. Staten subventionerar med dessa 58 000 per anställd och år. Det fördes en diskussion om nettomodellen och bruttomodellen. De har samma värde om vi betalar ut de 48 000 som ligger i regeringens, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag i budgeten. Efter förhandlingar och diskussioner har vi höjt det med 10 000 till 58 000. Det har vi gjort för att få konkurrensneutralitet. Om vi tittar på de länder som vi skall konkurrera med vill jag påstå att vi har konkurrensneutralitet, och det är vi också överens med parterna om. Låt mig sedan kort kommentera det Tom Heyman sade. Den här situationen uppkom på grund av att EU gav möjligheter till att införa en s.k. nettomodell. Det innebar att det långsiktiga politiska krav på möjligheter för själva näringen som antogs här i riksdagen milt uttryckt ramlade ihop. Därför försökte man finna en annan väg. Jag tycker att regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har tagit sig an denna fråga. Man har funnit en annan väg, och man har hittat en teknisk lösning som helt ansluter sig till det ställningstagande som riksdagen gjorde när det gällde långsiktigheten i denna näring. Jag vill klart deklarera att regeringen är emot subventioner och kontantstöd. Jag delar Tom Heymans uppfattning. Vi skall inte ha näringar som subventioneras och som bärs upp av subventioner. Därmed har jag markerat gentemot andra näringar. Problemet med sjöfarten är att de transporterna är utsatta för en internationell konkurrens som starkt subventioneras av de länder som man konkurrerar med. Detta förhållande gäller inte för andra transporter. Fru talman! Därmed tycker jag att jag har besvarat de frågor som har uppkommit här.
Fru talman! När det gäller brutto respektive nettomodellen konstaterar jag att det finns lite olika uppfattningar om de är lika bra eller inte. I sin sjöfartsutredning skriver Bäckström att nettomodellen, som flera EU-länder har infört eller, vad jag förstår, är på väg att införa, är att föredra för att uppnå full konkurrensneutralitet. Jag är övertygad om att näringsministern väl känner till det här problemet och även möjligheterna inom svensk sjöfart. Jag tycker att det är bra att ministern vill engagera sig i frågan. Men min andra fråga kvarstår. När kommer ett samlat förslag till en långsiktig sjöfartspolitik? Bäckströms utredning tar ju upp ett antal frågor utöver det direkta rederistödet, nämligen färjenäringen, det svenska regelverket, fartygsfonder, kompetenshöjning, ett nationellt program för tillämpad forskning samt Sjöfartsverkets sektorsansvar. Fru talman! 1995 års sjöfartspolitiska utredning lades fram i mycket stor parlamentarisk enighet. Det fanns en förhoppning om att en långsiktig svensk sjöfartspolitik skulle kunna införas. De här förslagen bakades in i budgetpropositionen för år 1997. Senare samma år startade en ny utredning, den som nu är färdig, nämligen Bäckströms. Villkoren har förändrats inom den här näringen. Många redare är tröttkörda, bl.a. efter det här svikna löftet från den förra regeringen. En stor del av sjöfolket är också besviken på det ointresse för svensk handelssjöfart som regeringen har visat. Jag vill upprepa att jag tycker att det är bra att en överenskommelse har gjorts nu, även om jag tycker att den kunde ha varit bättre utformad. Men jag anser fortfarande att riksdagsbeslutet 1996 om en långsiktig sjöfartspolitik inte kan anses vara helt uppfyllt. Jag undrar alltså hur ministern tänker behandla sjöfartens frågor framöver.
Fru talman! Jag välkomnar Björn Rosengrens besked om hans allmänna inställning till subventioner. Hela den svenska exportindustrin är utsatt för världsmarknadens konkurrens, och ofta från låglöneländer. Det gäller inte bara sjöfarten. Det gäller i lika hög grad bilindustrin och skogsindustrin. Mycket av de höga svenska kostnaderna är skattedrivna. Vi har ju sett en rad utflyttningar inte bara av fartyg utan också av företag under den senaste perioden. Nordbanken har flyttat till Finland, Stora har flyttat till Finland, Ericsson flyttar till England, Pharmacia flyttar till USA och Mölnlycke flyttar till Tyskland. I alla de här fallen har skattekostnaden varit en dominerande eller i alla fall väsentlig del i själva flyttningsbeslutet. Vi kan inte driva en verksamhet genom att betala tillbaka skattemedel som kontanta subventioner till olika näringar. Det måste finnas en konsekvens och en logik i de åtgärder som vi vidtar. Jag hoppas att näringsministern vill fortsätta att verka mot en svensk subventionspolitik.
Fru talman! Jag börjar med Johnny Gylling. Jag menar att vi måste ha en samlad sjöfartspolitik. Den överenskommelse som finns skall gälla i tre år. Det är ju också vad som skulle ha gällt om vi inte hade gjort några förändringar, om inte EU hade gjort förändringar i sin politik. Frågan om utbildning och kompetens och de frågor som tas upp av Birger Bäckström i hans utredning återkommer vi till. Vi kommer att ha en form av hearing där vi bjuder in olika intressenter att diskutera denna utredning, och därefter kommer vi att vidta åtgärder. Därmed menar jag att det finns stora förutsättningar för att ha en samlad politik. Vi har mellan Finansdepartementet och Näringsdepartementet fattat beslut om att vi skall göra en noggrann utredning av sjöfarten vad gäller såväl den samhällsekonomiska betydelsen som näringens ekonomiska roll i betydelsen av sysselsättning, inkomster och skatter. Det skall vi också be att få återkomma till. Vi skall ta ett mer samlat grepp i fråga om vad det kostar, vad subventionerna betyder och vilken roll de spelar. Vad gäller den fråga som Tom Heyman tar upp vill jag hålla med om att vi befinner oss i en situation när den internationella konkurrensen blir allt hårdare. Vi kommer att få ett mycket tuffare omvärldstryck som gör att vi måste anpassa oss i fråga om kostnader, produkter och dess kvalitet och inte minst i fråga om nya produkter som kan konkurrera på nya marknader. Men jag vill också säga att det nog är få företag i världen, i varje fall om vi tittar på de stora industriföretagen i Sverige, som har klarat detta omvärldstryck så väl. Jag förutsätter att den svenska industrin även fortsättningsvis kommer att göra detta. De sammanslagningar som Tom Heyman tar upp gäller stora svenska företag, som slår sig samman med andra stora svenska företag inom olika näringar. Jag delar uppfattningen att man inte har lagt sina huvudkontor i de olika länderna, som Tom Heyman sade, utan man har skrivit företagen där. Det har att göra med dubbelbeskattningen på aktier. Det är en aktieägare i ett land och en annan aktieägare i Sverige, och genom att dubbelbeskattningen blir högre i Sverige skriver man ofta företaget i de här länderna. Det gäller bl.a. Stora och Enso, och det finns fler sådana exempel. Men detta följs inte av att man lägger huvudkontoren där, det vill jag ändå tillägga.
Fru talman! Jag konstaterar att vi i alla fall är överens om att den svenska sjöfarten är viktig för Sverige. Måhända är vi inte exakt överens om vilka medel som bör användas för att ge bästa konkurrensförutsättningar. Jag tycker att det är bra att sjöfarten diskuteras och jag ser fram emot att ministern återkommer med förslag till en långsiktig sjöfartspolitik. Jag vill härmed tacka för debatten och svaret.

Fru talman! Stefan Attefall har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att möta den försämrade arbetslöshetsutveckling som nu kan skönjas. Stefan Attefall menar vidare att konjunkturutvecklingen nu tyder på att regeringens mål om en halvering av arbetslösheten till slutet av år 2000 inte kommer att kunna infrias. Det är sant som Stefan Attefall säger att varslen inom industrin har ökat de senaste månaderna. Men ökningen är från en mycket låg nivå, varför varslen fortfarande är relativt låga. Det tycks också ha skett en beteendeförändring jämfört med 1980-talet. Det är i dag vanligt att man varslar i ett tidigare skede, dvs. man varslar för säkerhets skull, varför varslen inte behöver resultera i uppsägningar sex månader senare. Det är inte så att vi skönjer en lågkonjunktur med ökande arbetslöshet bakom knuten. Tvärtom har vi i dag snarast problem med kapacitetsutnyttjandet och bristsituationer inom vissa yrkesområden, även om industrikonjunkturen har mattats. Nyligen kom siffror från SCB över arbetsmarknadsläget i oktober. Arbetslösheten sjönk med 47 000 personer jämfört med för ett år sedan. Och det är inte dåligt. 239 000 personer var arbetslösa, eller 5,6 % av arbetskraften. Detta är den lägsta arbetslöshetssiffran på över sex år. Glädjande nog visade även sysselsättningen en betydande ökning. Det senaste året har antalet sysselsatta ökat med 102 000 personer. Inom tillverkningsindustrin minskade - tyvärr, får jag tillägga - antalet sysselsatta med ca 5 000 personer, men detta uppvägdes mer än väl av att antalet sysselsatta inom privat tjänstesektor ökade med ca 70 000 och även av en betydande uppgång av sysselsatta inom offentlig verksamhet, främst inom utbildningsväsendet. Under de senaste åren har det framför allt varit exporten som drivit tillväxten, medan den inhemska efterfrågan varit nedpressad. I dag ser vi en omsvängning till mer hemmamarknadsefterfrågan. Saneringen av de offentliga finanserna och den räntenedgång som följt denna har gjort det möjligt för hushållen att öka sin konsumtion. Den uppbromsning av exportökningstakten som den internationella avmattningen medför kompenseras därför av hemmamarknaden. Detta leder till att sysselsättningen ökar främst inom tjänstesektorerna. Huvuddelen av sysselsättningsökningen de närmaste åren väntas komma inom den privata tjänstesektorn. Den ökning av varsel som skett den senaste månaden är oroande, men det är ännu för tidigt att säga att det är ett tecken på en mer påtaglig avmattning av industrikonjunkturen. Vi får ej heller glömma att den avmattning vi ser är från en mycket hög aktivitetsnivå. Den sanering av ekonomin som regeringen genomförde under den förra mandatperioden gör att svensk ekonomi står väl rustad för att möta en tillfällig konjunkturavmattning inom industrin. Regeringens mål att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 ligger fast. Dessutom har regeringen förstärkt ambitionen genom att införa ett sysselsättningsmål. Detta innebär att andelen sysselsatta i befolkningen i ålder 20-64 år skall öka från 74 % år 1997 till 80 % år 2004. I praktiken betyder det att arbetslösheten skall sjunka genom att den reguljära sysselsättningen skall öka. Regeringen återkommer i vår med en samlad strategi för tillväxt och ökad sysselsättning. Fru talman! Näringspolitiken är i dag inställd på att underlätta för den nödvändiga tillväxten. Huvuduppgiften är att förena en kraftig sysselsättningsökning med en låg inflation och sjunkande arbetslöshet. Arbetsmarknadspolitikens roll är att se till att platserna tillsätts snabbt och att företagen kan få den personal de efterfrågar. En väl fungerande arbetsmarknadspolitik kan på så sätt underlätta för att möjliggöra en hög tillväxt och därmed en hög sysselsättning i kombination med en låg inflation.
Fru talman! Jag får tacka näringsministern för svaret. Vi är i dag inne i en högkonjunktur med hög tillväxt i ekonomin. I det läget har vi en öppen arbetslöshet på 5,6 %, och 4,2 % av arbetskraften är i konjunkturberoende åtgärder. Eller: 240 000 människor är öppet arbetslösa, och 180 000 är i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder - sådant man brukar tillgripa när det är lågkonjunktur. Men av svaret att döma är näringsministern ganska nöjd med situationen. Jag tycker att det är en mycket allvarlig situation vi befinner oss i - dels därför att många människor inte längre känner sig behövda och delaktiga i arbetslivet, dels därför att många människor inte kan försörja sig själva genom eget arbete och delta i skapandet av de gemensamma resurser vi behöver för att klara vård, omsorg och andra angelägna behov. I det här läget får vi alltfler prognoser om att det nu kommer en avmattning i konjunkturen. Tillväxtsiffrorna skruvas ned av alla - utom möjligtvis regeringen. Arbetslöshetssiffrorna skruvas upp. Varslen ökar. I går presenterade AMS en rapport där man hävdade att skapandet av nya jobb nästa år nu halverats jämfört med vad man trodde tidigare. AMS chefen Bosse Ringholm säger att det nu krävs exceptionella åtgärder för att klara målet om 4 procents öppen arbetslöshet. I stället menar AMS att den öppna arbetslösheten kommer att stanna på 6 % år 1999. Men näringsministern verkar vara nöjd. Allt är väl, enligt svaret. Han fortsätter med att säga att regeringen kommer med åtgärder i vår, nio månader före det magiska årtalet 2000. I dag, dvs. samtidigt som jag får svar på den här interpellationen, uttalar sig dock näringsministern i en artikel i Dagens Nyheter och säger att det till jul kommer någon typ av paket med åtgärder. Man frågar sig vad det kan vara för slags paket. Man frågar sig också vad det är som kommer till jul. Kommer det över huvud taget någonting till jul? Vi har ju hört förut att regeringen återkommer med förslag längre fram. Vi har hört att man återkommer längre fram, längre fram, längre fram - men aldrig har det kommit några åtgärder. Nu kan ju inte näringsministern ta ansvar för vad tidigare arbetsmarknads och näringsministrar i tidigare regeringar gjort, men som minister ingår man i ett kollektiv. Regeringen är ett kollektiv. Min fråga är: Fanns det ingenting i byrålådorna på Näringsdepartementet? Fanns det inget tankegods att plocka fram? Ser inte näringsministern allvaret i nuvarande situation? Är inte näringsministern beredd att skynda på åtgärder för att komma till rätta med de problem som finns på arbetsmarknaden, nu när alla prognoser tyder på att man kommer att misslyckas med att nå målet om 4 procents öppen arbetslöshet? Det intressanta att komma ihåg är ju att det under den gångna socialdemokratiska regeringsperioden, fyra år med ganska god internationell konjunktur, bara har skapats 50 000 nya jobb netto. I dag säger man - i en situation då 400 000-500 000 människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden - att vi återkommer i vår. Frågan är: Kommer det någonting snart som hjälper de arbetslösa och som får fart på företagandet och näringslivet, eller kommer vi återigen att få höra att man återkommer senare, senare och senare?

Fru talman! Jag står inte här i talarstolen och är lycklig med utgångspunkt i den situation som råder i Sverige beträffande arbetslöshetsstatistiken. Men om man går tillbaka och tittar måste man ändå säga att vi har ökat antalet sysselsatta och fått ned arbetslösheten väldigt kraftfullt de senaste åren, i synnerhet det senaste året. Detta tror jag ingen kan tvista om. Det andra jag försöker säga är att vi inte nu kan rusa i väg med några brandkårsutryckningar med olika åtgärder hit och dit. Jag tycker faktiskt att vi i svensk arbetsmarknadspolitik har haft för många åtgärder. Vad vi nu måste koncentrera oss på är att gå från åtgärder till en mer aktiv arbetsmarknadspolitik där vi i första hand ser till att få bort flaskhalsarna. Som AMS mycket väl redovisade har vi så att säga en dubbel situation. Å ena sidan har vi en relativt hög arbetslöshet; å andra sidan har vi relativt stora flaskhalsar. Vi har efterfrågan på arbetskraft, men vi har inte den arbetskraften. Därför kommer vi nu att gå från en mer åtgärdsinriktad politik till en mer aktiv arbetsmarknadspolitik. Men än en gång: Detta kan inte ske med att man bara snabbt slänger ut foten och har någon lösning som till synes skall få ned arbetslösheten. Det krävs faktiskt lite mer. Jag tycker att detta resonemang kräver sin respekt. Låt oss nu få vår tid. Vi kommer dels att före jul titta på framför allt småföretagandet, dels att till våren komma med ett mer samlat paket som kommer att kopplas till vårpropositionen. Det kommer att vara genomtänkt, och det kommer att ta ett samlat grepp. Det är så jag tror att man måste göra. Det finns ingen annan väg att gå. Det hjälper inte att slänga ut någon liten åtgärd hit eller dit, och det var det jag försökte uttrycka.
Fru talman! Jag har stor respekt för att näringsminister Björn Rosengren känner att det är svårt att komma som ny minister och slänga ut åtgärder efter kanske en eller två månader i sitt nya ämbete. Problemet är dock att näringsministern ingår i en regering som har haft ansvar för de här frågorna i fyra år. Näringsministern har ett ansvar, när han tar på sig det här arbetet, att också titta i de s.k. byrålådorna och se vad som finns där. Vi har en socialdemokratisk regering som haft som ett av sina stora vallöften att bekämpa arbetslösheten. Med mycket goda internationella omständigheter har det under de gångna fyra åren skapats 50 000 nya jobb netto. Det är det som är problemet. Det vore klädsamt om ministern kunde erkänna att vi har fyra år då mycket kunde ha gjorts bättre bakom oss och säga att han är beredd att ta nya tag nu. Det som är intressant i dagens läge är självklart bl.a. arbetsmarknadspolitiska åtgärder som att tillskjuta mer resurser till yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Sådana förslag finns t.ex. i dag i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Men om jag förstår saken rätt kommer de att avslås av Björn Rosengrens parti nu på torsdag när vi tar slutlig ställning till dem. Det finns också förslag från oppositionen om friare möjligheter för AMS att använda sina medel - men de kommer nog att avslås av Björn Rosengrens parti. Inom näringspolitikens område finns det många förslag. Vi har haft en småföretagardelegation som har radat upp ett otal förslag, vilka har funnits på regeringens bord under en tid. Men det enda vi får höra är ett slags debatt i medierna mellan olika ministrar där den ene tycker det ena och den andra tycker något annat. Sällan är man överens. Och det är det som är problemet: Det kommer varken tydliga signaler om vilken typ av åtgärder som är på gång eller tydliga förslag. Näringsministern ger dock ett visst hopp när han säger att det kommer någonting före jul. Jag skulle vilja be att näringsministern utvecklade lite grand vad det är som kommer till jul. Jag tror nämligen att det finns ett värde i att skicka ut tydliga signaler till de arbetslösa och till företagen om att regeringen nu satsar på att skapa goda förutsättningar för nya jobb i nya, livskraftiga företag. En sådan tydlig signal från näringsministern skulle vara bra och kanske skynda på arbetet i Regeringskansliet i rätt riktning. Kanske kunde den också minska en del stridiga viljor som finns. Men varför är näringsministern inte beredd att ge tydligare signaler och lägga fram sådana förslag som faktiskt är ganska väldebatterade - och som borde ha varit välberedda i Regeringskansliet även innan näringsministern tillträdde i början av oktober?

Fru talman! När man läser näringsministerns svar till Stefan Attefall blir man lite förvånad. I tredje stycket säger han: "Det är inte så att vi skönjer en lågkonjunktur med ökande arbetslöshet bakom knuten. Tvärtom har vi i dag snarast problem med kapacitetsutnyttjandet och bristsituationer inom vissa yrkesområden, även om industrikonjunkturen har mattats." Och visst har vi flaskhalsar, vilket vi från oppositionen under en längre tid har varnat för. Men när man läser dagens meddelande från AMS kan man konstatera att vi har högre arbetslöshet än väntat år AMS-chefen Bo Ringholm säger också att han befarar att det blir svårt för regeringen att nå sitt mål om en öppen arbetslöshet på högst 4 %. Då fordras det exceptionella insatser på andra politikområden än arbetsmarknadspolitiken. Men frågan skickas vidare till regeringen som skall dra slutsatserna. Vi kan konstatera att de slutsatser som näringsministern drar är att det skall komma något, kanske nu i höst. Sedan skall det eventuellt komma något senare. Det är ju bra att ministern utlovar något nytt. Men samtidigt kan man säga till alla de människor som nu står arbetslösa att regeringen inte gör någonting. Ministern säger att vi inte snabbt skall slänga in några åtgärder. Här är det inte fråga om att snabbt slänga in några åtgärder. Här är det egentligen fråga om att det har funnits förslag under en längre tid för att man skall komma till rätta med arbetslösheten, men regeringen har inte gjort någonting. Jag vill inte skylla näringsministern för detta, utan jag hoppas att han med sina friska ögon kan få regeringen att förändra sig. När vi träffades vid Nordiska rådet i Oslo sade jag att det nog inte är oppositionen som näringsministern har problem med utan att det nog är med sina egna i regeringen. Jag hoppas att ministern kan övertyga de andra i regeringen att det behövs åtgärder. Varslen och arbetslösheten har faktiskt ökat, och regeringen säger: Vi gör kanske någonting, eventuellt under hösten, men framför allt i vår. Men arbetslösheten ökar. Det finns ju faktiskt förslag. Stefan Attefall redogjorde för dem tidigare. Vi i oppositionen har lagt fram förslag efter förslag. Och vi håller just nu på att behandla budgeten och konstaterar att det finns gott om förslag. Jag hoppas därför att ministern nu tar till sig något. Det vore också intressant om han sade att han också hade någon samverkan med det utskott som behandlar dessa ärenden, nämligen arbetsmarknadsutskottet. Jag upplever inte att det finns någon flexibilitet där eller någon som är beredd att ta till sig en del av de synpunkter som jag antar att ministern kommer med när han lägger fram förslaget. Men vi får väl se hur det blir. Jag är emellertid orolig över att det sker så lite. Det är faktiskt så att vi har en stor arbetslöshet i Sverige och att åtgärder måste vidtas. Konjunkturen som regeringen har litat på under en längre tid börjar faktiskt också bli ogynnsam mot regeringen. Se därför till att komma med något snart för alla arbetslösa i landet.